Herr talman! Det är klart att vi alla ser mycket allvarligt på frågan om nedgången i sparandet. Den frågan kommer sökert också att tas upp både i den ekonomiska debatten i maj och i den skattedebatt som vi skall ha i nästa månad. Gunnar Helén har ställt en interpellation i första kammaren som gäller just en utredning om hushållens sparvanor. Denna interpellation överensstämmer alltså med reservationen II mom. c. Bakgrunden är, som herrar Enarsson och Vigelsbo var inne på, den nedgång som ägt rum i förhållandet mellan sparandet och inkomsten. Dessutom är det en nedgång i sparandet i absoluta tal. Detta är allvarligt för kapitalförsörjningen och kan också vara allvarligt för den ekonomiska politiken i övrigt. Därför är det viktigt att vi får till stånd betydande satsningar både på kortsiktiga ekonomisk-statistiska undersökningar och på en beteendevetenskaplig forskning på sparandets område. Det beteende man redan börjat uppmärksamma på konsumtionsområdet.

Sådana kan skapas t.ex. via sparandets behandling...» Det är just de frågorna som tas upp i reservationen II, och jag yrkar bifall till den.
Herr talman! Det är riktigt som herr Vigelsbo sade att vi under många år har diskuterat frågan om premiering av sparandet genom lättnader i beskattningen. Jag tror att riksdagen i minst ett par årtionden behandlat motioner av sådant slag. Utredningar har också företagits i syfte att finna en godtagbar lösning av problemet, men man har kommit till det resultatet att det inte är möjligt att den vägen premiera enbart nysparandet, och det är ju detta som måste ske, om det skall vara någon mening med det hela. Vid den senaste utredningen konstaterades t.o.m. att premieringskostnaden skulle bli större än den ökning av sparandet som kunde förväntas. Dessutom skulle stat och kommun åsamkas minskade intäkter med de betydande verkningar som detta skulle ha. Riksdagen har hittills visat sig ganska kallsinnig mot dessa propåer och avslagit motioner om dylik premiering. Vad som medges via beskattningen för att främja sparandet är det s.k. sparavdraget vid inkomst av kapital, avdrag för premier för socialförsäkringar samt höjning av gränsen för beskattningsbar förmögenhet. Den utredning som jag här talat om föreslog att sparandet i stället borde främjas på annat sätt, exempelvis ge nom ungdomens lönsparande och det allmänna lönsparandet. Vidare förordades vissa åtgärder för att främja bostadssparandet. Allt detta har också genomförts med ganska gott resultat. I kampanjen för ungdomens lönsparande och det allmänna lönsparandet har staten under de senaste sju åren satsat över 4,5 miljoner kronor. I ungdomens lönsparande deltar nu över 145 000 personer med ett totalt sparande av 272 miljoner. I det allmänna lönsparandet deltar över 814 000 personer med ett totalt sparande av 1,9 miljarder. Tillsammans innebär det ett sparande på 2162 miljoner kronor. Detta är glädjande. I detta sammanhang har representanter för sparinstituten, statsmakterna och arbetsmarknadsstyrelsen gjort betydande, aktiva insatser, som jag gärna även i år vill framföra ett tack för; jag har gjort det också vid tidigare tillfällen. Att utskottet även i år avstyrker i stort sett likalydande yrkanden om sparfrämjande åtgärder via beskattningen beror inte därpå att utskottet skulle stå främmande för sparandets betydelse för samhällsutvecklingen. »Vill man ha nya skördar, duger det inte att man äter upp spannmålen på torget», som någon vis man har sagt. Förslitna maskiner, verktyg och anläggningar av olika slag måste ersättas, kapital för nyinvesteringar sparas. Allt detta är fullkomligt självklara saker för alla politiker. Därför kan man inte vara tillfredsställd om det enskilda sparandet minskar. Avgörande är dock det totala sparandet, hur detta än sker. Företagens minskade självfinansiering och nedgången i det enskilda sparandet kompenseras av ett ökat offentligt sparande, exempelvis genom AP-fonderna, genom Investeringsbanken och genom kommunernas ökande skattefinansiering av sina investeringar. Detta sparande innebär, som utskottet framhåller, en konvertering av konsumtion till sparande. Medel som i annat fall skulle ha gått till konsumtion samlas upp i AP-fonderna och används till finansiering av nödvändiga investeringar. Ökningen av det offentliga sparandet motsvarar i stort sett minskningen av företagssparandet under 1960-talet. Nu siktar man in sig på hushållssparandet, som enligt statistiken har minskat. Konjunkturinstitutet säger emellertid att denna statistik är ofullständig och svårtolkad. Man underskattar med andra ord detta sparande; sparkvoten för hushållen ligger alltså för lågt. Det har säkerligen skett en inkomstfördelning till förmån för låginkomsttagarna, säger konjunkturinstitutet, som svårligen statistiskt kan påvisas men som genom ökad tendens kan ha sänkt sparkvoten. Även tillväxten av antalet löntagare bör verka i samma riktning på bekostnad av antalet enskilda företagare som antas ha större sparkvot än löntagarna. En annan omständighet som jag tror att man bör lägga märke till är ombildningen av familjebolag till aktiebolag, vilket också minskat sparkvoten för hushållen ehuru sparandet därför ingalunda bör vara mindre. På det sättet blir det emellertid en förskjutning i statistiken. Hur det än är med denna sak torde vi emellertid kunna förvänta en utredning om hushållssparandet. I förra vec. kans ekonomiska debatt erinrade finansministern om att han i remissdebatten lovade att han med konjunkturinstitutets och statistiska centralbyråns hjälp skulle låta utreda detta sparande. >Jag har inte glömt utfästelsen>, förklarade finansminister Sträng. Detta får väl tas som en utfästelse att utredningen kommer till stånd. Jag skall inte i detalj gå in på de olika förslagen, utan nöjer mig med vad jag nu har anfört. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få anmäla att min röstning vid den senaste voteringen inte registrerades på voteringstablån.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om hemsjukvårdsbidrag till hustru som vårdar handikappad make är att anse som arbetsinkomst som berättigar till inplacering i sjukpenningklass. Hemsjukvårdsbidrag som av landstinget utbetalas till vårdaren anses som inkomst av anställning för vårdaren när det gäller sjukpenningklassplacering liksom vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Bidraget är i detta fall skattepliktig inkomst för vårdaren. Utbetalas bidraget till den sjuke själv påverkar bidraget däremot enligt riksförsäkringsverkets prövning inte klassplaceringen för den som vårdar den sjuke. Till vem hemsjukvårdsbidraget skall utbetalas avgörs av landstinget.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till socialministern för svaret på min fråga. Då det gäller hemsjukvårdsbidrag som utgår till hustru som vårdar exempelvis en handikappad make har det rått delade meningar om huruvida detta bidrag är att anse som inkomst av anställning. Oklarheten har väl närmast berott på att ifrågavarande bidrag sökts av den sjuke själv, och det är vederbörandes vårdbehov som är avgörande för bidragets beviljande. Det finns alltså inte något = anställningsförhållande mellan landstinget och vårdaren som får bidrag utbetalat till sig. Det skall tydligen ändå tolkas som om ett anställningsförhållande föreligger även ifall det är hustrun som är vårdare. Bidraget berättigar då vederbörande till inplacering i sjukpenningklass och skall då deklareras som inkomst av tjänst enligt vad som framgår av statsrådets svar. Enda undantaget är tydligen det fall då bidraget utbetalas till den sjuke själv från landstinget. Förmodligen är det detta förhållande som skapat den ovisshet i den praktiska tillämpningen som jag har påtalat i min fråga. Statsrådet har nu genom sitt svar bidragit till att skapa klarhet på denna punkt och jag ber att ännu en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill göra det tilllägget, och det framgick också av mitt svar, att landstingen fattar skilda beslut i fråga om betalningsmottagare och att detta kan få konsekvenser från socialförsäkringssynpunkt. Jag har emel lertid inhämtat att Landstingsförbundet har uppmärksammat problemet och att det har utfärdat en rekommendation, i vilken förbundet förordar den linje som innebär att hemsjukvårdsbidraget betalas ut till vårdaren.
Herr talman! Jag är tacksam för socialministerns sista klarläggande därför att jag tror att det också kan vara ett väsentligt bidrag till att avlägsna den ovisshet som för närvarande råder på detta område.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat, om jag vill lämna en redogörelse för bestämmelserna om statligt stöd till av stiftelser drivna inackorderingshem för narkotikamissbrukare. Vården av narkotikamissbrukare ordnas inom ramen för landstingens sjukvårdande och kommunernas socialvårdande verksamhet. För att stimulera utbyggnaden av vårdresurserna har staten åtagit sig att lämna stöd i form av bl.a. anordningsbidrag och driftbidrag till behandlingshem och inackorderingshem = för - narkotikamissbrukare. Driftbidrag till behandlingshem och inackorderingshem utgår med belopp motsvarande 75 procent av de styrkta nettokostnaderna för hemmets drift, maximerat till det högsta belopp per plats som staten betalar till driften av inackorderingshem för alkoholmissbrukare. Statsbidrag enligt dessa grunder utgår till både kommun och stiftelse som driver inackorderingshem för nar Den omständigheten att en stiftelse driver ett inackorderingshem befriar inte de kommuner som placerat personer på inackorderingshemmet från de uppgifter och det kostnadsansvar kommunerna har. Som förutsättning för statsbidrag till en stiftelse gäller därför enligt socialstyrelsens föreskrifter att kommunerna skall lämna förbindelse att svara för de kostnader som inte täcks av statsbidraget.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för denna redovisning. Socialministern förstår nog att bakgrunden till min fråga är den ekonomiska kris som har drabbat just ett inackorderingshem för narkotikaskadad ungdom, nämligen Frykgården i Värmland. Detta inackorderingshem drivs av en stiftelse till vilken initiativet togs av föräldraföreningen för narkotikaskadad ungdom. Nu har den ekonomiska krisen blivit så allvarlig att man inte ens har pengar att betala ut lönerna i full omfattning. Vårdresultatet vid inackorderingshemmet är enligt expertisen utomordentligt gott. 60 procent av de utskrivna är helt narkotikafria, ca 20 procent är under fortsatt vård och beträffande de övriga är det ovisst hur det går. Man bedriver en öppen verksamhet, man håller föreläsningar i skolorna om narkotikabrukets faror och man håller kontakt med bildningsorganisationer och ungdomsorganisationer. Byrådirektör Nordin i socialstyrelsen, som handlägger ärendet, säger i ett uttaiande att det utan tvivel behövs många fler Frykgården i Sverige. Vi skall verkligen göra allt från vår sida för att inte ekonomin skall sätta en käpp i hjulet för gårdens fortsatta verksamhet, säger byrådirektör Nordin och tillägger, att det är viktigt att Frykgår den får leva vidare. I sin redovisning säger socialministern att statsbidraget är maximerat och att det bygger på det högsta belopp per plats som staten betalar till driften av inackorderingshem för alkoholmissbrukare. Men det går ju inte att göra någon direkt jämförelse härvidlag, eftersom ungdomarna på dessa inackorderingshem inte har möjligheter till arbete i öppna förvärvslivet. Och vad jag är bekymrad för efter statsrådets svar är att det vakuum som uppstått i ekonomin är socialministern inte beredd att fylla ut genom statsbidrag; han hänvisar i stället till kommunerna. Men maximeringen är det väl ändå möjligt att rucka på när det bevisligen finns en verksamhet som har en mycket god vårdande effekt.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika nämnde att bakgrunden till hans fråga är den ekonomiska krisen för Frykgården i Värmland. Jag vill därför framhålla att Kungl. Maj:t i januari i år meddelat det beslut som erfordras för driftbidrag till Frykgården för innevarande budgetår. Statens bidrag och kommunernas avgifter skall täcka kostnaderna för verksamheten vid Frykgården. Statens bidrag täcker omkring hälften av kostnaderna. Som jag har nämnt i mitt svar finns ansvarsförbindelser från respektive kommuner för de återstående kostnaderna. Frykgården har meddelat socialstyrelsen att man hår vissa ekonomiska svårigheter. Enligt vad styrelsen under hand meddelat beror detta på att likviditetssituationen för närvarande icke är tillfredsställande. Styrelsen, som hittills har betalat ut statsbidrag på 120 000 kronor för verksamheten innevarande budgetår, undersöker därför möjligheterna att snarast möjligt förskottera ytterligare bidrag inom ramen för gällande bestämmelser. Till allra sist, herr talman, vill jag fästa herr Erikssons i Arvika uppmärksamhet på att det här är fråga om ansvarsförbindelser med kommunerna och att samma bidrag skulle utgå även om kommunerna drev liknande inackorderingshem.
Herr talman! Får man tolka statsrådets senaste inlägg så, att statsmakterna inte kommer att göra någon ytterligare insats utöver de bidrag som det enligt maximeringen är möjligt att lämna? Det råder en viss oro inför situationen. Socialministern säger att det föreligger en viss ekonomisk kris, men den är ändå inte så liten utan tvärtom mycket allvarlig. Som jag nämnde har man från socialstyrelsens sida sagt att man är rädd för att gården inte skall kunna drivas i fortsättningen, om den inte får ordentligt stöd. Detta är allvarligt med hänsyn till det goda vårdresultatet.

för att uppnå större likhet i olika barnavårdsnämnders bedömning av ärenden rörande ensamståendes adoption. Innan domstol beslutar i ärende om antagande av adoptivbarn skall domstolen inhämta yttrande från vederbörande barnavårdsnämnd enligt bestämmelserna i 20 kap. 6 § föräldrabalken. I dessa ärenden liksom i ärenden om medgivande att motta fosterbarn kan det förekomma att barnavårdsnämnderna har olika uppfattningar om lämpligheten för en ensamstående att ta hand om ett barn. För att nå större likhet i barnavårdsnämndernas bedömning av ärenden om mottagande av fosterbarn ändrades barnavårdslagens 47 och 80 §§ med verkan fr.o.m. den 1 juli 1969. Ändringarna innebar dels att barnavårdsnämnderna fick befogenhet att meddela förhandsbesked om ett enskilt hems allmänna lämplighet som fosterhem, dels att den som genom förhandsbesked fått sitt hem förklarat olämpligt som fosterhem kan överklaga beslutet i högre instans. Dessa ändringar har främst tillkommit för att underlätta mottagandet av utländska barn som fosterbarn i väntan på adoption. Det är givetvis angeläget att i vidare mån få till stånd en enhetlig bedömning i de olika barnavårdsnämnderna då det gäller ensamståendes möjligheter både att motta fosterbarn och att adoptera barn. Dessa frågor kommer att behandlas av den under förra året tillsatta fosterbarnsutredningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret på min fråga. Frågan berör bara en av de många rättsliga, ekonomiska och sociala aspekter som aktualiseras i samband med en adoption. Lagen tillåter ensamstående att adoptera, och allt flera är in tresserade av detta. Emellertid tycks bedömningarna i många fall vara mycket restriktiva och framför allt mycket varierande. Det finns kommuner där en ogift kvinna eller en änka vägras att ta ett adoptivbarn, medan grannkommunen i motsvarande fall säger ja. Inställningen varierar alltså mycket från plats till plats. Avgörandet vilar i stor utsträckning på en person som har direktkontakt med och kännedom om situationen. Det kan vara skiftande arbetsvillkor, skiftande metoder, skiftande värderingar eller skiftande tillgång till specialister som bestämmer resultatet. Det är mycket önskvärt att vi kan få en större enhetlighet i bedömningarna. Därför är det tillfredsställande att fosterbarnsutredningen kommer att ta upp denna fråga. Jag känner emellertid inte till tidsplanen för denna utredning.

Det är angeläget för de människor det berör att bedömningen i olika kommuner är lika.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat chefen för jordbruksdepartementet hur det kan vara möjligt att domänverket för närvarande håller på att iordningställa nya förvaltningslokaler i Solna när delegationen för utflyttning av ämbetsverk till landsorten enligt tidningsuppgifter överväger att bl.a. föreslå utflyttning av domänverket. Med hänsyn till att domänverket fr.o.m. innevarande år hör till industridepartementet ankommer det på mig att besvara frågan. Domänverkets lokalfråga har varit aktuell i många år. I november 1963 fick verket i uppdrag att i samråd med byggnadsstyrelsen utföra projektering avseende en ny förvaltningsbyggnad och verket erhöll samtidigt medel för bestridande av projekteringskostnaderna. Sedan dess har riksdagen i olika omgångar anvisat medel till byggande av en förvaltningsbyggnad i Solna för domänverket. Detta skedde första gången under budgetåret 1967/68 då 7 miljoner kronor anvisades. För det nu löpande budgetåret samt för det kommande har anvisats 3,8 resp. 5,2 miljoner kronor. Det förhållandet att delegationen för lokalisering av statlig verksamhet överväger möjligheterna att flytta en rad centrala förvaltningsmyndigheter, däribland domänverket, kan inte innebära att riksdagens beslut i fråga om verkets förvaltningsbyggnad inte skulle fullföljas. Samtidigt är det helt klart att tillkomsten av denna byggnad inte innebär något hinder för en utflyttning av domänverket om en sådan åtgärd framgent skulle beslutas. Byggnaden är av sådant slag att det inte torde erbjuda några svårigheter att i så fall använda den på annat sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka chefen för industridepartementet för svaret på min fråga. Denna angelägenhet har väckt ett visst intresse sedan olika tidningar publicerat ett meddelande om att delegationen för lokalisering av statlig verksamhet förbereder en eventuell utflyttning av domänverket trots att nya lokaler för verket för närvarande håller på att iordningställas på en plats några kilometer utanför Stockholms centrum. Inte minst de i detta verk anställda personerna har varit intresserade av att få veta vad som kommer att hända, men frågan har också ett mer allmänt intresse. Över huvud taget är intresset stort för en utflyttning av de statliga förvaltningsenheterna. Det är dock inte många som har flyttat ut från Stockholm; det är väl endast försvarets fabriksverk som har gjort det — det flyttade för något tiotal år sedan till Eskilstuna. Statsrådet säger att tillkomsten av den nya byggnaden i Solna inte innebär något hinder för en senare utflyttning av domänverket till någon plats i landsorten. Jag är angelägen understryka att det är av yttersta vikt att en del av de statliga förvaltningarna flyttas ut, och jag hoppas att inte minst industriministern ser till att så sker.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig, om jag vill medverka till att minskning av Kalixälvens vattentillflöde inte kommer till stånd. Regeringen har uppdragit åt statens vattenfallsverk att utreda vissa frågor i samband med en fortsatt utbyggnad av statens vattenkrafttillgångar. Utredningen omfattar bl.a. Kalix älv. Resultatet av utredningsarbetet beräknas föreligga om ett par veckor. Efter sedvanlig remiss och beredning kommer frågan att redovisas i proposition till årets riksdag. Jag får därvid tillfälle att ange mitt ställningstagande till den av herr Stridsman väckta frågan om Kalixälvens vattentillflöde.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

Länsstyrelsen i mitt hemlän har också under denna vecka i en skrivelse till vattenfallsstyrelsen begärt besked i frågan om utbyggnad eller överledning. Det vore mycket bra om vi snabbt kunde få ett besked, så att en ny inflammerad Vindelälvsdebatt kunde undvikas. > Det är ingen mening med att nu åberopa alla de remissvar som lämnats på riksplanet beträffande detta ärende. Låt mig i stället säga att man på länshåll hyser mycket stor oro för de följdverkningar som en överledning i detta sammanhang kan åstadkomma. Statsrådet Wickman sade i sitt svar att frågan efter sedvanlig remiss och beredning kommer att redovisas i proposition till årets riksdag. Låt mig därför slutligen ställa två mycket korta frågor beträffande remissförfarandet. Innebär detta att regeringen kommer att inhämta länsmyndigheters, berörda kommuners och ortsbefolkningens inställning till överledningsprojektet? Och vilken hänsyn kommer regeringen att ta till och vilken betydelse kommer regeringen att tillmäta dessa parters inställning vid fattande av beslutet?
Herr talman! Jag trodde att herr talmannen skulle göra en konstitutionell kommentar till de två sista frågorna. Låt mig emellertid besvara dem direkt. När jag säger att det skall bli ett remissförfarande i sedvanlig ordning menar jag också detta. Därvid kommer självfallet också länsstyrelsen i Norrbottens län och de berörda kommunerna att höras. Den andra frågan — vilket ställningstagande som kommer att göras i frågan och vilken vikt olika faktorer kommer att tillmätas — är av den typen att herr Stridsman inte kan räkna med att få något annat svar än att han kommer att kunna få besked härom i den proposition, som kommer att läggas på riksdagens bord någon gång i juni månad.
Herr talman! Jag vill bara understryka beträffande det sista som statsrådet Wickman sade om de remissvar som kommer att avlämnas från länsmyndigheten, kommuner och ortsbefolkning, att regeringen bör tillmäta just dessa yttranden mycket stor betydelse. Jag hoppas att regeringen kommer att göra det innan den tar slutlig ställning i frågan.
Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig, om jag anser att de statliga företagen på ett tillfredsställande sätt bidragit till att hindra en försvagning av den norrländska ekonomin. samheter helt eller till betydande del förlagda till Norrland, alltså LKAB, ASSI och Norrbottens Järnverk, har genom sina bidrag till sysselsättningen en utomordentlig betydelse för ekonomin i olika delar av Norrland. Det rådande sysselsättningsläget inom stödområdet är emellertid generellt sett inte tillfredsställande, och jag kan följaktligen i dagsläget inte anse att vare sig statsägda, kooperativa eller privatägda företag har i tillräcklig mån bidragit till den norrländska ekonomins utveckling.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är riktigt att det är många samverkande faktorer som förklarar de svårigheter som finns i det norrländska näringslivet för närvarande, men jag anser ändå att industriministern i sitt svar inte tillräckligt beaktade vissa frågor som jag vill fästa uppmärksamheten på. Den omfattande satsning som under de senare åren har skett på statligt företagande har till mycket liten del varit inriktad på att stödja Norrland, den del av landet där det verkligen föreligger behov av ett aktivt nyföretagande. Detta faktum rimmar mycket illa med den långa raden av socialdemokratiska uttalanden om hur viktiga de statliga företagen är för att trygga sysselsättningen i Norrland. Jag har här en förteckning på en hel lång rad uttalanden, som verkligen rimmar mycket illa med verkligheten. I själva verket beror en hel del av sysselsättningssvårigheterna i Norrland på att de statliga företagen inte har lyckats upprätthålla sysselsättningen i tillfredsställande grad. För att belysa detta vill jag nämna några sifferuppgifter. Antalet anställda i statliga företag i Norrland har under 1960-talet minskat från ungefär 45 000 till 34 000, d.v.s. en nedgång med 11 000 eller 25 procent av det totala antalet. Samtidigt har enskilt näringsliv expanderat, så att antalet anställda inom industrin i Norrland under motsvarande period har ökat från 99 000 till 107 000. Det har alltså skett en uppgång i det totala antalet anställda inom industrin i Norrland trots en väsentlig nedgång i antalet anställda inom de statliga företagen. Detta innebär att den del av de industrianställda i Norrland som är sysselsatta i statliga företag har minskat från ungefär 45 till cirka 30 procent. Slutligen har statliga företag, herr industriminister, knappt 200 000 anställda i landet som helhet. Den del av dessa som är sysselsatt i Norrland har under denna 10-årsperiod minskat från ungefär 22 till cirka 17 procent.
Herr talman! Det gläder mig att herr Burenstam Linder börjar ikläda sig Hans Hagnells kappa. Jag hoppas att herr Burenstam Linder kommer att göra det även i andra frågor än när det just gäller kraven att de statliga företagen i Norrland skall vara mera expansiva. Men, herr Burenstam Linder, vi skall vara litet försiktiga med denna statistik. Den minskning i antalet anställda vid de statliga företagen, som herr Burenstam Linder åberopade, gäller helt de statliga affärsverken, framför allt Vattenfall och domänverket. Det är där den största nedgången har förekommit. Och jag tror väl inte att herr Burenstam Linder menar att det vore riktigt av domänverket att driva en annan politik när det gäller skogsbrukets rationalisering än den som generellt drivs i skogsindustrin. Detsamma gäller Vattenfall. När vattenkraftutbyggnadsarbetena nedgår är det ganska naturligt att sysselsättningen i Vattenfall också minskar. Det kan knappast tas som intäkt för något omdöme om statligt företagande som sådant. Beträffande industriföretagen — LK AB, ASSI och NJA som är de helt dominerande — har sysselsättningen under de senaste tio åren varit i stort sett oförändrad. Visserligen har det förekommit en icke oväsentlig nedgång vid LKAB, men samtidigt har det skett en ökning i ASSI och, framför allt, NJA. Vad beträffar inriktningen av vårt fortsatta arbete kommer utvecklingen att visa den prioritering som vi ger de statliga företagens expansion i Norrlandslänen. Redan fattade beslut rörande investeringsprogrammen i ASSI och NJA innebär en satsning på i runt tal 600 miljoner kronor. Det är en satsning som visar vår vilja att bevara och stärka de statliga företagens ställning i Norrbotten. Vad slutligen gäller jämförelsen mellan statliga och privata företag i Norrbotten, som här är det intressantaste länet, så svarar de statliga företagen för drygt hälften av den totala industriella sysselsättningen där. Man kan därför säga att läget i Norrbotten inte bara skulle vara allvarligt utan förtvivlat från den industriella sysselsättningens synpunkt, om vi inte hade haft de statliga företagen.

Herr talman! Ja, herr industriminister, visst finns det förklaringar till varför det ena eller det andra företaget har minskat antalet anställda, men jag tycker att det vore roligt att litet oftare få höra industriministern erkänna att det kan erbjuda väl så stora sysselsättningsproblem att vara anställd i ett statligt företag. Det vore bra om vi fick höra det litet oftare. Vad beträffar nyföretagandets inriktning kvarstår att det har varit en omfattande nybildning av statliga företag, mer eller mindre på löpande band, men den har hittills i mycket liten grad inriktats på det område där det verkligen finns ett starkt behov av att försöka öka sysselsättningen med olika metoder. Jag kommer väl ihåg den debatt som vi hade om SVETAB i höstas. Vi ville då att detta bolags verksamhet skulle inskränkas till att gälla Norrland, någonting som industriministern inte var intresserad av. Det kvarstår dock att de siffror jag angav visar utvecklingen under 1960 talet. Herr Wickman gör på nytt en serie uttalanden. Vi har förut hört många sådana uttalanden, men kvar står dock de siffror som visar vilken väg de statliga företagen styrt under 1960-talet.
Jag tycker att herr Burenstam Linders intresse för de statliga företagen i Norrland, enkannerligen Norrbotten, är en aning hycklande. Varför skall vi inte nämna anledningen till nedgången i affärsverkens sysselsättning, eftersom det är den som helt dominerar bilden. Det är icke de statliga industriella företagens utveckling som varit negativ från sysselsättningssynpunkt; det gäller uteslutande domänverket och Vattenfall. Vad slutligen SVETAB beträffar har mig veterligen hittills bara en nyetablering blivit offentliggjord. Det gäller ett principbeslut — den konkreta innebörden av nyetableringen är ännu inte klar. Det gäller emellertid Kramforsregionen, närmare bestämt Marieberg. Det är alltså en klar Norrlandssatsning och de kommande besluten, som kommer att kunna offentliggöras inom loppet av någon eller några månader i fråga om SVETAB, gäller just Norrlandslänen. Att jag i diskussionen här i riksdagen om SVETAB för ett år sedan avvisade oppositionens krav på att SVETAB enbart skulle inrikta sin aktivitet på Norrland berodde inte på något bristande intresse för sysselsättningen i Norr land. Tvärtom berodde det på att förutsättningen för SVETAB att driva en aktiv verksamhet just i Norrland var att ha ett så pass brett underlag som en aktivitet också i andra delar av landet kunde lämna.

Herr talman! Är det inte så, herr talman, att socialdemokraternas och herr Wickmans övertro på vad man skulle kunna åstadkomma med hjälp av statliga företag är en viktig anledning till att man inte bedrivit en så pass energisk lokaliseringspolitik som annars skulle ha varit fallet. Den likgiltighet, ja nonchalans, med vilken man från socialdemokratisk sida betraktar praktiska företagsproblem återspeglas i den verksamhet som herr Wickman är ansvarig för i Norrland. Denna nonchalans kanske också är förklaringen till att man på en del företagarhåll — om man får tro opinionssiffror — fått ett ganska ringa förtroende för den politik som industridepartementet bedriver, ett förtroende som är väsentligt lägre än för ett annat statsråd. Jag vill upprepa att parallellt med utvecklingen under 1960-talet har enligt de siffror jag angav skett en ökning i antalet industrianställda i Norrland, som har varit så stor att det mer än väl har uppvägt den nedgång som har skett inom den statliga företagssektorn.
Herr talman! Det är självklart att den privata industrin, som är den helt dominerande industrin i detta land, skall bidraga till en ökad industrialisering av Norrlandslänen. Just detta är ett väsentligt element i hela vår lokaliseringspolitik och har varit det under hela 1960-talet. Det vore att karikera utvecklingen om man säger att det föreligger en motsättning mellan försöken att å ena sidan effektivisera och ex pandera de statliga företagen i lokaliseringspolitiskt syfte och å andra sidan arbeta samtidigt med de privata företagen i samma syfte. Vi kommer säkerligen att kunna redovisa ett gott resultat, ty jag vet att det kommer att ske en betydande ökning i den privata industrins lokaliseringsaktivitet liksom också i de statliga företagens expansion.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig, om jag anser att konsumenterna av tvättoch diskmedel blir tillfredsställande informerade om ingredienserna i medlen, med särskild hänsyn till deras miljöskadliga effekt, och om jag, om så inte är fallet, ämnar vidta åtgärder så att föreskrifter om enhetlig innehållsdeklaration för tvättoch diskmedel kan utfärdas. Frågan om varudeklaration på tvättmedelsförpackningar behandlades av riksdagen under hösten 1969. Därvid underströks de stora svårigheter som föreligger att utforma en varudeklaration så att den verkligen kan väntas leda till ett positivt resultat från miljövårdssynpunkt. Samtidigt betonades det önskvärda i en ökad information till konsumenterna om närsaltproblemen. Det framhölls vidare att arbete pågick inom varudeklarationsnämnden på att få fram en frivillig varudeklaration beträffande tvättmedel, där också sådana beståndsdelar som var av betydelse från miljövårdssynpunkt redovisades. Resultaiet av detta arbete borde enligt riksdagen avvaktas innan andra åtgärder övervägdes. Jag vill erinra om att miljökontrollutredningen har till uppgift att lägga fram förslag om uppgiftsskyldighet för tillverkare m.fl. om användningen av miljöfarliga ämnen. Några åtgärder från min sida är därför inte nu aktuella. Vad gäller frågan om information till allmänheten rörande tvättmedlen vill jag erinra om att konsumentinstitutet rekommenderat en tvättmetod, som innebär en kombination av syntetiska tvättmedel och tvåltvättmedel. Denna metod ger god tvätteffekt samtidigt som fosfatmängden reduceras med 2/g jämfört med om enbart syntetiskt tvättmedel används. Jag vill också nämna att naturvårdsverket och konsumentinstituiet avser att ge ut ett informationsblad rörande tvättmedel. Vidare planeras en informationsfilm om tvättmedelsproblemen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, som jag självfallet inte är särskilt nöjd med. Naturvårdsverkets chef har uttalat att det är helt önskvärt att de människor som är nöjda med den tvätteffekt som fosfatfria medel ger, också använder dem. Jag skall inte här ta upp det misstag han begår när han tror att hög fosfathalt automatiskt ger bäst tvättresultat utan utgår från att han och statsrådet Bengtsson medger att konsumenterna kan göra en miljöinsats genom att välja mindre miljöfarliga tvättoch diskmedel. Men det är självklart att konsumenterna då måste ha information. En fullgod information ges i dag av ett par tvättmedelstillverkare som har fullständig innehållsdeklaration på sina pro dukter, och jag trodde att konkurrensen, om inte annat, skulle driva fram en innehållsdeklaration över hela linjen. De övriga företagen har emellertid visat föga intresse för konsumentupplysning. Ett företag meddelar på paketet att fosfathalten sänkts med ?/g, vilket ju är en helt värdelös upplysning så länge man inte talar om från vilken nivå man sänkt. I dagarna har man lanserat två nya medel. Det ena reklameras under rubriken »Vår insats för miljövården» och anges vara fritt från fosfater och perborat, men vilka ingredienser det i stället innehåller upplyser man inte om. Beträffande det andra medlet talar man om att fosfatet inte ingår och upplyser även om ingredienserna men har inga mängdangivelser. Som bekant är det även andra ämnen än fosfater som är diskutabla — i varje fall omdiskuterade — och ingenting säger att inte fler blir det. Konsumenterna har rätt att få reda på vad de köper. I Finland har man nu, om vi skall tro en uppgift i Hufvudstadsbladet den 29 mars, fått till stånd en frivillig överenskommelse mellan de miljöansvariga myndigheterna och tvättmedelsindustrin om att tvättmedelsförpackningarna skall förses med uppgifter om vad medlen innehåller. Här i landet tycks en sådan Överenskommelse inte vara möjlig inom rimlig tid. Jag kan för min del inte finna något bärande skäl för att det inte skulle införas skyldighet att ha innehållsdeklaration på paketen. Jag kan inte heller finna att jordbruksministern har framlagt några bärande skäl. Livsmedelsstadgekommittén, som ju nyligen framlagt ett betänkande, har föreslagit en obligatorisk innehållsdeklaration av livsmedel. Skall jag fatta jordbruksministerns svar så, att vi inte heller på det området kommer att få en innehållsdeklaration som är obligatorisk?

Herr talman! Jag vill fästa fru Mogårds uppmärksamhet på att vi för närvarande inte har någon lagstiftning, med vars hjälp vi kan tvinga fram en deklaration. Så länge vi inte har det har vi bara att frivilligt träffa överenskommelser med fabrikanterna om att de på sina förpackningar skall ange vad dessa innehåller. Jag har tillsatt en utredning, miljökontrollutredningen, som arbetar föredömligt snabbt. När den lägger fram sitt förslag får vi i vår hand en möjlighet att tvinga fram en deklaration. Det är riktigt att man i Finland har träffat en överenskommelse av detta slag. Jag kanske borde nämna att Finland har en lagstiftning, genom vilken man skulle kunna tvinga fram deklarationer. I Finland betraktas nämligen tvättmedlen som livsmedel. Emellertid har man inte tillämpat lagen utan har en frivillig överenskommelse, som egentligen inte går så långt som den frivilliga överenskommelse som Sverige har lyckats få till stånd mellan naturvårdsverket och tvättmedelsfabrikanterna. Ett av företagen i Finland, nämligen KF, har gått in för en totaldeklaration — det har också KF här i Sverige gjort — och övriga tvättmedelsföretag i Finland väntas följa efter. Det har de inte gjort helt hos oss. Jag kan alltså för dagen inte ge fru Mogård något annat svar än att så länge vi inte har en lag, med vars hjälp vi kan tvinga fram en sådan här deklaration, är vi hänvisade till frivilliga överenskommelser. Enligt min mening har vi också gjort vissa framsteg. Det är emellertid en utomordentligt komplicerad fråga; det framgick ju av den mera nyanserade delen av fru Mogårds anförande att det inte är så enkelt att klara ut vilka ingredienser som är bra eller dåliga från miljövårdssynpunkt. ker åstadkomma en frivillig varudeklaration på detta område, säger att det är mycket svårt att få fram effektiva testmetoder, med vilka man kan avgöra huruvida ett tvättmedel är miljövänligt eller inte. Man arbetar emellertid för högtryck. Jag vill också säga att så långt det ankommer på mig lovar jag att vi skall få fram miljövänliga tvättmedel med hjälp av den lagstiftning som nu förbereds.
Herr talman! Jag vill erinra jordbruksministern, ifall han tillfälligtvis har glömt det, om att denna diskussion långt ifrån är ny. Hur länge skall vi säga att vi tyvärr inte har några hjälpmedel i vår hand? Vi kan väl inte till den grad vara slavar under den lagstiftning som finns att vi inte kan stifta nya lagar — på ett område som vi väl känner till, där vi vet att en produkt är skadlig? Fosfathalten i tvättmedlen varierar mellan 0 och 60 procent och i maskindiskmedlen mellan 6 och 59 procent. Det har invänts — jag kallar dem som invänder obotfärdiga — att dessa siffror är ointressanta, medan det intressanta skulle vara den fosfatmängd som rinner ut i avloppen. Men det måste rimligtvis finnas något samband mellan det ena och det andra. I Finland tycks man vara nöjd med att deklarera innehållet. Varudeklarationsnämnden sägs sedan ganska lång tid arbeta för högtryck. Här har i alla fall en hemtidskrift på nolltid gjort en undersökning och framlagt just de uppgifter om fosfatmängden per kilogram tvätt som naturvårdsverkets chef under ett tidigare skede, i höstas och i somras, påstod vara knutpunkten i det hela. Det finns flera kommuner som uppmanar sina invånare att tvätta fosfatfattigt. Det vore väl i alla fall önskvärt att vi fick en enhetlig information över hela landet, som kunde ge oss en mindre fosfatmängd som resultat. Jag kan inte förstå vad det finns för skäl att inte införa skyldighet för alla fabrikanter att tala om för konsumenterna vad deras tvättoch diskmedel innehåller. KF:s styrelse framhöll förra året att en sådan skyldighet skulle vara ett logiskt inslag i den önskvärda informationen. Det är naturligtvis 1ogiskt att låta de miljöintresserade människorna göra sin insats. När fabrikanterna inte frivilligt kommer på idén att ge den information som konsumenterna har rätt att kräva — och många kräver i dag sådan information — måste samhället föreskriva skyldighet för dem att göra det. I andra sammanhang är socialdemokrater inte rädda för regleringar även i ganska små detaljer. Vilket är det verkliga skälet till att man i detta fall hela tiden skjuter frågan framför sig?
Herr talman! Jag förstår inte vilka invändningar fru Mogård har mot min uppläggning av denna fråga. Förra året tillsatte jag en utredning, miljökontrollutredningen, som har till uppgift att skyndsamt sätta i mina händer instrument så att jag kan tvinga fram en sådan här deklaration. Jag kan inte förstå att man kan handla på annat sätt i denna fråga än i alla andra. Man måste ha en lagstiftning och en författning innan man kan vidta tvingande åtgärder. Jag hoppas att kommittén snabbt kan framlägga förslag — det har den lovat mig. Vi har alltså gjort vad vi kunnat för att skynda på denna fråga. Nu är vi emellertid hänvisade till frivilliga överenskommelser. Det är naturligtvis en temperamentsfråga hur man umgås med den människa med vilken man skall träffa en frivillig överenskommelse. Jag anser att vi har lyckats med vissa företag men inte med andra, och jag har ingenting emot att man gör rekommendationer och ber alla människor att tvätta med KF:s tvättmedel om de är mer miljövänliga. Några obligatoriska åtgärder kan samhället emel« lertid inte föreskriva innan vi får den lagstiftning som jag har beställt.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig om några initiativ för att nedbringa fosfathalten i tvättoch diskmedel kan väntas under året. Som redovisats i flera olika sammanhang pågår samarbete mellan naturvårdsverket och tvättmedelsbranschen för att få fram miljövänligare tvättoch diskmedel. Som resultat av detta arbete har under 1969 två av de större tillverkarna sänkt fosfathalten i huvuddelen av sina produkter med ca 15 procent. Vidare har under hösten 1969 två nya tvättmedel med låg fosfathalt introducerats på marknaden. Fortsatt arbete pågår för att få fram ersättningsmedel för fosfaterna. Ett sådant medel är NTA som redan används i vissa tvättmedel. Omfattande undersökningar rörande detta medels verkningar har bedrivits under de senaste åren. Naturvårdsverket räknar med att resultatet av dessa undersökningar skall föreligga under våren. I dagarna har vidare ett nytt tvättmedel kommit ut på marknaden, vilket är helt fritt från fosfater. I fråga om diskmedlen vill jag framhålla att de's.k. handdiskmedlen inte innehåller fosfater. Däremot förekom mer relativt höga fosfathalter i flera maskindiskmedel. Problemet med fosfaterna i diskmedel har hittills inte på långt när varit av samma storlek som i fråga om tvättmedel. De åtgärder som hittills vidtagits har därför i huvudsak avsett tvättmedlen. Naturvårdsverket kommer nu att ta upp frågan om en sänkning av fosfathalten också i maskindiskmedlen. De åtgärder som hittills vidtagits för att sänka fosfathalten i tvättmedel har genomförts helt inom ramen för ett frivilligt samarbete mellan naturvårdsverket och tvättmedelsbranschen. Några möjligheter att ingripa med tvångsåtgärder finns inte enligt nuvarande lagstiftning. Hela frågan om lagstiftning mot miljöskadliga ämnen och produkter utreds emellertid för närvarande av miljökontrollutredningen. Vissa förslag från utredningen torde vara att vänta i år.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern också för detta svar. Enligt dåvarande statens vatteninspektion var fosfatinnehållet i tvättmedlen det mest betydelsefulla problemet från vattenvårdssynpunkt. Detta uttalande gjordes i början på 1960-talet. Inspektionen tog initiativet till den s.k. detergentkommittén, som bildades kring årsskiftet 1965—1966. Man har nu samrått inom denna kommitté under närmare fem år. Resultatet är inte överväldigande. Anledningen till att samrådet och de frivilliga överenskommelserna framskrider så oerhört långsamt är svårförståelig. Det är emellertid tankeväckande att en tvättmedelstillverkare — som mycket riktigt inte heller kommit på tanken att innehållsdeklarera sina produkter — i en intervju i tidningen Vi i oktober 1969 uttalar att fosfatens roll i vattenförstöringen inte är helt klarlagd! Vi väntar nu på naturvårdsverkets rekommendation av NTA eller annan ersättning för fosfaterna. Borde vi inte medan vi avvaktat detta ha gjort något åt fosfaterna? Måste vi inte nu försöka få stopp för fosfathalter på upp till 50 —60 procent? Skall vi bara finna oss i att våra vatten blir än mer förstörda medan man med lämpor försöker få vissa fabrikanter att ta reson? I januari i år besökte amerikanska och kanadensiska naturvetare Sverige och träffade därvid representanter för både forskning och tvättmedelsindustri. Ordföranden i den kanadensiska regeringens naturvårdskommitté skriver i en rapport av den 16 februari följande: »Det är uppenbart att tvättmedelsindustrin inte inser hur brådskande åtgärder som fordras.> Han kräver totalt stopp för allt fosfat i tvättmedel, om möjligt senast 1972, och dessförinnan indragning av alla produkter med mer än 25 procent fosfathalt senast sommaren 1970. USA:s närmaste motsvarighet till vårt naturvårdsverk uppmanar tvättmedelsindustrin att omedelbart sänka fosfathalten till lägsta möjliga nivå och anser att ett totalt utbyte av fosfat mot miljövänligare ingredienser bör ske så snart som möjligt. Inspirationen till dessa hårda tag lär man ha fått i Sverige. Kan inte också vi bli litet inspirerade och äntligen sätta stopp för en miljöförstöring, till vilken en viktig orsak är känd och mot vilken omedelbara åtgärder är möjliga, ja länge varit möjliga? Det uttalas i statsrådets svar att det föreligger stora svårigheter att lagstifta i denna speciella fråga. Den måste tydligen ses i ett vidare sammanhang. Vi har emellertid ändå kunnat utfärda bestämmelser om maximering av svavelhalten i eldningsolja. I Västtyskland har man lagstiftat mot hårda tensider. I detta avseende har vi som väl är lyckats få till stånd en frivillig överenskommelse. Vad är det som är så speciellt med tvättoch maskindiskmedel? Kan inte denna fråga brytas ut? Vi har inte råd att vänta och att låta vattnet undergå en fortsatt nedsmutsning. Jordbruksministern sade att han inte kunde förstå mina invändningar mot hans uppläggning av hans tidigare lämnade svar. Min enda invändning är att vi inte har råd att vänta längre. Det är bråttom!
Herr talman! Om vi hade minskat svavelhalten i eldningsoljan så att man inte hade kunnat elda med denna, är jag inte så säker på att konsumenterna hade uppskattat oss. Ett tvättmedel skall ändå ha en viss tvätteffekt. Det måste man tänka på när man diskuterar denna fråga. Vad jag vill framhålla är emellertid att man inte skall underskatta det som gjorts på frivillighetens väg i fråga om tvättmedlen. Fru Mogård råkade själv omtala att man ändå hade lyckats träffa en överenskommelse, nämligen om öÖövergång från hårda till mjuka tensider. Det skedde alltså efter frivillig överenskommelse. Man har sedan gått vidare på denna väg. Två företag har sänkt fosfathalten i sina tvättmedel med i genomsnitt 15 procent under 1969. Vidare har det tillkommit två nya tvättmedel, baserade på en blandning av syntetiskt tvättmedel och tvåltvättmedel, med mycket låg fosfathalt under hösten 1969. Tillverkarna har nu utfäst sig att lämna naturvårdsverket en årlig redogörelse över den totala mängden försålda fosfater och andra ämnen i tvätt-, diskoch rengöringsmedel. Den överenskommelsen är mycket bättre än den finländarna har träffat. Herr talman! Det vore mycket mer att tillägga, men här gäller det en enkel fråga och jag nöjer mig därför med det sagda.
Herr talman! Jag hade just med tillfredsställelse noterat att jag sluppit höra det vanligaste argumentet, nämligen att det inte går att tvätta utan att ha en mycket stor kvantitet fosfat i tvättmedlet. Det argumentet måste väl ändå komma ur bruk någon gång. Vi har i dag tvättmedel med 6, 10, 25, 49 procents fosfathalt. Det är inte husmödrarna som påstår att de måste ha 36 eller 49 procents fosfathalt i tvättmedlet. Det är inte fosfathalten som betyder något, utan det är den totala sammansättningen. Jag tycker att jordbruksministern skall vända sig till tvättmedelsfabrikanterna och diskutera denna sak. Det är en mycket viktig fråga. Sedan har jag alls ingenting emot frivilliga överenskommelser. Tvärtom tycker jag att det är högst önskvärt att träffa sådana. Men jag anser att samhället inte skall finna sig i att man skjuter på ett avgörande med den motiveringen att vi håller på att träffa en frivillig överenskommelse, när vi aldrig någonsin, eller i varje fall inte inom rimlig tid, kommer fram till ett resultat. Slutligen har jordbruksministern nu två gånger med stolthet talat om den 15 procentiga sänkning av fosfathalten som skett. Men då skall vi komma ihåg att man har sänkt 15 procent av t.ex. 60 procent, vilket inte innebär att man skall dra 15 procent från 60 procent.
Herr talman! Jag ber om överseende för att vi drar ut på tiden, men tendensen att göra interpellationer av enkla frågor är mycket besvärande. Ett bra tvättmedel skall självfallet ha god tvätteffekt. Jag är emellertid inte tekniker och kan därför inte avgöra vad ett tvättmedel skall innehålla för att det skall ha god tvätteffekt, men den saken ingår i de studier man gör. Tvättmedlen skall sammansättas så att de blir så miljövänliga som möjligt, samtidigt som de har god tvätteffekt. Det är en ambition som vi inte kan ge efter på.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat om jag med anledning av höstens stormfällning avser vidtaga några ytterligare åtgärder som gör det möjligt för svensk skogsindustri att rädda ansenliga värden åt svenskt skogsbruk. Eftersom herr Lothigius” fråga gäller om jag avser vidta ytterligare åtgärder anser jag det inte nödvändigt att rekapitulera vad som har hänt från det stormfällningarna skedde fram till den dag frågan ställdes. Jag vill omtala att Kungl. Maj:t därefter i fredagens konselj anslog 3 miljoner kronor för bidrag till åtgärder mot befarade insektshärjningar inom de stormhärjade områdena. Några åtgärder härutöver förbereder jag för närvarande inte.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min fråga. Jag tycker emellertid att man i departementet borde ha givit statsrådet ett besked om vad frågan egentligen innebär, så att jag sluppit det egendomliga svar som jag nu fått. Situationen är den att vi i höstas hade en stormfällning som kostade landet ungefär 1,2 miljarder kronor. Ungefär hälften av denna skog har vi kunnat röja undan. Det finns sålunda över en halv miljard kronor som ligger kvar ute i våra skogar. I höstas och på nyåret vidtogs vissa åtgärder, t.ex. statsgaranterade lån till skogsägarna för att de skulle kunna ta hand om den stormfällda skogen, lagra den i viss mån och 1everera den till skogsindustrin. Men detta har inte hjälpt. Endast en del av de pengar som finns har kunnat utnyttjas. Vi har inte kunnat ta hand om skogen på rätt sätt. Från skogsindustrisidan har vi då försökt informera både jordbruksdepartementet och industridepartementet om denna fråga, och vi har hos riksbanken begärt krediter för att samla ihop den stormfällda skogen och därmed klara skogsägarnas svåra situation. Detta har inte lyckats. Därför ställer jag nu frågan: Finns det utrymme, och vilket intresse har statsmakterna för att ge oss krediter, så att vi kan klara upp den nuvarande situationen? Det finns det tydligen inte. Vi hade behövt 40—50 miljoner kronor från investeringsfonden som vi skulle kunna utnyttja för att med vår maskinella utrustning lagra skog inom skogsindustrin, vattenbegjuta den och kunna klara den till nästa säsong. Det hade varit riktigt icke minst nationalekonomiskt att hjälpa till att klara denna situation. Tekniska skador, fördyrad avverkning, fördyrad återväxt och för tidig avverkning kommer att kosta 250 miljoner kronor enligt de beräkningar som gjorts. Då lämnar man 3 miljoner kronor för att klara skadeinsektshärjningar. Det är inte tillfredsställande, och jag hade väntat mig ett klart besked om att man är beredd att tillsammans med skogsindustrin hjälpa till att klara situationen.
Herr talman! Jag svarade på den fråga herr Lothigius ställde. Om det gällde krediter är det finansministern som skall svara på frågan. Han har redan svarat på den punkten, och jag har ingenting att tillägga därvidlag. De kreditgarantier vi har lämnat behöver man inte använda hos sågverken. Det kan mycket väl gå till så att den enskilde skogsägaren får kreditgarantier och har virket hos sågverket, så att man på det sättet kan rädda det. Men vi kan inte gå ut och säga att man i första hand skall ge lån åt skogsägarna. Vi lämnar garantier. Vi är alltså borgensmän, och då får man försöka låna pengar precis som alla andra. Helt utan möjlighet att få lån är man inte. Vi följer denna fråga vecka efter vecka och ser att man så småningom kan få lån där vi har lämnat garantier. Det är i regel jordbrukare och skogsägare som har stora affärer med bankerna. De är goda bankkunder, och bankerna har intresse av att låna ut pengar till dem.
Herr talman! Herr statsrådet sade att finansdepartementet egentligen skulle svara på en sådan fråga. Jag har faktiskt vänt mig till industridepartementet i detta ärende, som upplyst att man därifrån fört över frågan till jordbruksdepartementet som redan hade tagit upp densamma. Det är jordbruksdepartementet som har givit krediterna till jordbrukarna, krediter som icke har utnyttjats därför att man inte kunnat få pengar från bankerna. Det är endast en ringa del av dessa 20 miljoner kronor som i dag utnyttjas. Då gäller det att försöka samarbeta mellan svenskt näringsliv och olika departement för att klara den uppkomna situationen. Det gäller mycket stora värden för hela vårt land. Den hjälpen har vi inte fått. Jag tycker att vi behöver kraftfullare tag och större förståelse för vad problemen gäller.
Herr talman! Fru Nilsson har frågat om jag vill redogöra för hur verksamheten vid Kolleberga skogsskola kommer att bedrivas efter den 1 juli 1970. Skogsskoleutbildningen vid Kolleberga skogsskola upphörde under år 1969. Härefter har vissa kurser anordnats vid skolan. Dessa kurser kommer att slutföras till den 1 juli i år. Byggnadsstyrelsen undersöker f.n. hur skolbyggnaderna skall kunna användas därefter.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt den är att jag har fått reda på att man vid Kolleberga skogsskola inte har fått någon som helst information om anläggningens vidare användning efter den 1 juli i år. Man har på grund härav hyst farhågor för att verksamheten där helt skulle upphöra i och med att den kursverksamhet som nu bedrivs kommer att avslutas nämnda datum. även om den skogliga utbildning som tidigare har ägt rum vid Kolleberga skall bedrivas på annat håll, vore det enligt min mening ett stort slöseri med resurser att inte på något sätt använda sig av denna institutions möjligheter även i fortsättningen. Jag väckte vid förra årets riksdag en motion i ärendet, vari jag förordade att skolan skulle användas för undervisning i miljövård. Vid behandlingen av motionen i jordbruksutskottet hänvisade man till utredningar på området och avstyrkte motionen. Jag kan emellertid inte se bort ifrån att Kolleberga besitter enastående goda förutsättningar i detta avseende. Var inom södra Sverige finner man ett område med motsvarande variationsrikedom i fråga om studieobjekt och exkursionsmål? Var finner man en institution med samma grundutrustning i fråga om lokaler och demonstrationsytor? När skogsinstituten inom kort övertar skogsskolornas roll, kommer viss personal att bli överflödig. Denna personal skulle med stor fördel kunna medverka i miljövårdsundervisningen. När man betänker att mycket stora utbildningsoch fortbildningsproblem framöver kommer att pocka på sin lösning inom miljövårdsområdet i hela dess vidd — det gäller t.ex. lärargrupper, kommunalmän, föreningsfolk, husmödrar och företagens folk — framstår det ännu tydligare att detta är ett objekt, som inte kan stå outnyttjat. Jag tolkar statsrådets svar så att möjligheterna till användning på nämnda sätt inte är uteslutna.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag är beredd att ta initiativ till att arbeten igångsätts för att välta tillbaka de många rotvältor som efter föregående års stormfällning utgör en stor fara i skogarna. Arbetet med att välta tillbaka de många rotvältor som finns i skogarna efter stormarna hösten 1969 är ofantligt, eftersom det är fråga om ca 150 miljoner stammar som skadats av stormen. Det är därför inte möjligt att vidta generella åtgärder. Däremot är det nödvändigt att göra något åt rotvältor som finns i närheten av skolor, lekplatser och andra områden som frekventeras av allmänheten. Inom dessa områden vidtar domänverket på sina marker behövliga åtgärder för att undanröja riskerna för allmänheten. Liknande insatser görs av markägande kommuner, bolag och enskilda. Beträffande sådana områden av detta slag inom vilka åtgärder ej vidtas av markägarna förbereder skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna insatser för att undanröja farorna. Sö Som framgår av vad jag sagt har initiativ redan tagits till sådana åtgärder. som herr Jonasson efterfrågat.

Herr talman! På många platser i värt land står rotvältorna kvar och lurar efter höstens stormfällningar. Förr eller senare kommer de att falla omkull. De utgör förrädiska dödsfällor. Detta har vi tidigare diskuterat, och om riskerna torde vi vara överens. Alla möjligheter till varningar och upplysningar måste tillgripas, men hur vi än propagerar kvarstår likväl riskerna. Man bävar inför tanken på vad som kan komma att ske. Snart kan det: också vara för sent. Allt som praktiskt kan göras måste ske.

Herr talman! Herr Jonasson och jag är helt överens på den här punkten. Det föreligger inget markägaransvar. En skogsägare som har rotvältor på sin mark kan inte med lagens hjälp tvingas att ta bort dem. Domänverket har gjort det på sina områden, och en hel del bolag och enskilda skogsägare gör det. Som jag sade i mitt svar, förbereds insatser av skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna, och förberedelserna har fortskridit mycket långt. Jag tror också att det skall vara möjligt att få fram de medel som erfordras för att klara verksamheten i de områden som herr Jonasson och jag var överens om att man i första hand måste ägna sig åt.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern speciellt för det klarläggande han gjorde beträffande ansvarsfrågan. Den frågan har varit mycket diskuterad i olika sammanhang, och man har inte vetat hur det förhåller sig. Jag tycker att det var en värdefull upplysning.
Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig om jag vill upplysa om när ytterligare förslag med anledning av betänkandet Ett renare samhälle kommer att föreläggas riksdagen. Jag räknar med att lagrådsremiss i detta ärende kan avlämnas i maj och att proposition skall kunna lämnas till årets höstriksdag.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Med några korta ord var det klart uttömmande och gjorde mig helt nöjd. Låt mig bara säga några ord om bakgrunden till min fråga. Jordbruksministern har ju lagt fram en proposition om ökad informations verksamhet på miljövårdsområdet och också med förslag till en antiskräpkampanj. Vi har faktiskt, för att travestera jordbruksministerns ord förut, ingen lagstiftning för att hålla rent i det här landet, och man måste onekligen ställa sig litet förvånad över möjligheten att klara en sådan här kampanj, när det inte är klart avgjort var ansvaret ligger för renhållningen i naturen. Jag vill erinra om t.ex. 1960 års vägsakkunnigas förslag om ökat renhållningsansvar för väghållare, som ju också kommittén för ett renare samhälle förde fram som sitt förslag. Vi har vidare frågan om huvudmannaskapet vid interkommunal samverkan för avfallshantering och vi har inte minst kommunens renhållningsansvar, som i dag är begränsat till de fall där sanitär olägenhet föreligger. Jag har ingen möjlighet att ställa någon fråga till jordbruksministern om vad propositionen kommer att innehålla. Jag är emellertid glad för att den debatt, som kom till stånd i samband med att betänkandet avlämnades, med all säkerhet kommer att återigen aktualiseras när förslaget går ut på lagrådsremiss och på det sättet bidra till att skapa en bättre information och också till att göra den planerade kampanjen mera värdefull. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag observerat att antalet vakanta kyrkomusikertjänster är stort och vilka åtgärder jag avser att vid taga för att avhjälpa den svåra bristsituationen. Det stora antalet vakanta kyrkomusikertjänster, inte minst kantorstjänster, har redovisats i skilda sammanhang. Det är främst en utbildningsfråga och har som sådan aktualiserats bl.a. av 1965 års musikutbildningskommitté. Med anledning därav har också i prop. 1970: 25 angående musikoch dansutbildning framhållits det stora behovet av en förstärkning av den lägre kyrkomusikaliska utbildningen. Formerna för och omfattningen av denna förstärkning och dimensioneringen av den högre kyrkomusikaliska utbildningen, dvs. utbildningen av organister, kommer att tas upp i det nu inledda arbetet på att närmare förbereda en reform av musikutbildningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet är medveten om att det råder en brist på detta område, men jag delar inte helt statsrådets uppfattning att det enbart är en utbildningsfråga. Jag tillåter mig ha den uppfattningen att det är flera frågor som här sammanfaller. Jag vill i detta sammanhang omnämna ett uttalande av biskopen i Linköpings stift för inte länge sedan. Vid en överläggning angående pastoratsindelningen pekade han på den stora bristen just på kyrkomusiker. Han framhöll att skolor dras in och förändring sker beträffande skollärarnas utbildning till kantorer, vilka sålunda minskar i antal.

Man har även åberopat en sammanställning som gjorts på uppdrag av styrelsen för Kyrkomusikernas riksförbund. Det konstateras i den rapporten att antalet besatta skolkantorstjänster minskat från 1137 den 1 januari 1965 till 825. Det anges vidare att rapporter visar att antalet vakanta tjänster fortsätter att stiga. Dessutom anges att den främsta anledningen till bristsituationen är det förhållandet att lediga skolkantorstjänster inte kunnat återbesättas i nämnvärd utsträckning. Jag är medveten om, som jag inledningsvis sade, att det kan vara många faktorer som påverkar detta problem, t.ex. grundskolereformen. Skolkantorerna återfinns främst bland folkskollärare som tidigare arbetade i folkskolans tredje—åttonde klasser och numera främst verkar i grundskolans fjärde— sjätte årskurser. Det kan vara lönesituationen, bundenheten i tjänsten, den obekväma arbetstiden med stor spridning bland åliggandena, en ojämn ledighet, jourtjänst o.s. v. Det är ju ett allmänt erkänt förhållande att de kyrkomusikaliska aktiviteterna intar en framträdande plats i kyrkans värld, liksom den allmänna kulturella insats som dessa människor gör är av stort värde för samhället som sådant, inte minst ute i glesbygderna. Min uppfattning är sålunda att detta är värden som man bör vara rädd om och att svårigheterna på vägen inte skall visa sig oöverstigliga, när det gäller att lösa dessa problem.

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att det i statsverkspropositionen framhölls att bristen på kyrkomusiker och i synnerhet det stora antalet vakanta skolkantorstjänster lett till att den kyrkomusikaliska verksamheten i en mängd församlingar ombesörjes av s.k. orgelspelare. Ett statligt stöd föreslås utgå för nästa budgetår till de kurser för orgelspelare, som anordnas huvudsakligen av kyrkomusikernas organisationer. I går beslöt riksdagen i enlighet med propositionens förslag. Jag vill bara göra detta tillägg.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har frågat mig om jag är beredd att stoppa de osunda affärsmetoder som tar sig uttryck i att en person efter konkurs kan starta nytt företag i annat namn och fortsätta med sådana transaktioner gång efter annan till skada för borgenärer. I vårt land råder sedan gammalt näringsfrihet. Detta innebär att vilken svensk medborgare som helst i princip har rätt att starta och driva rörelse. Den som är försatt i konkurs får dock enligt särskild bestämmelse i konkurslagen inte driva rörelse med vars utövande följer bokföringsskyldighet. I vissa fall kan näringsfriheten missbrukas till skada för borgenärerna. Det gäller såväl kreditgivare som anställda. I sådana fall som frågeställaren avser torde kreditgivarna ha möjligheter att genom kreditupplysning få vetskap om förhållanden av angivet slag. Vad beträffar de anställda framhöll jag i ett svar på en enkel fråga tidigare i år i denna kammare att frågan om lönefordringars ställning i konkurs ägnats särskild uppmärksamhet i samband med pågående arbete med en revision av förmånsrättsordningen. Vidare kommer inom en nära framtid inrikesdepartementet att lägga fram ett förslag som syftar till att i princip ge löntagarna garanti fullt ut för lönefordringar i konkurs. Andra fordringar som kan bli lidande är skattefordringar. Några betydande förluster för statsverket på grund av det med frågan avsedda förfarandet har såvitt jag vet inte inträffat. Jag vill slutligen framhålla att vissa förfaranden kan beivras på straffrättslig väg. På grund av vad jag nu har anfört anser jag inte nödvändigt att nu vidta några åtgärder i det med frågan avsedda syftet men jag kommer att följa vad som sker på detta område även i fortsättningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret, även om det egentligen tar upp andra saker än dem jag frågat efter. Det är nödvändigt att lönefordringar och skatter kan tryggas vid konkurser. Vad jag frågade efter är egentligen de problem som uppstår inom näringslivet. Därvidlag tycker jag nog att statsmakterna bör se till att sådana fordringar inte kan spolieras. Det är bra att vi i landet har näringsfrihet, men statsmakterna har väl ändå skyldighet att se till att denna näringsfrihet inte missbrukas av ansvarslösa personer. De osunda affärsmetoder jag pekat på förekommer ganska ofta. Det gäller sådana branscher som radio och TV, kyl och frys, guldvaror, resebyråbranschen etc. Det går så till att affärsinnehavaren skaffar sig ett varulager på kredit. Han betalar inte detta men säljer det och går därefter i konkurs. Efter en tid startar han ett nytt företag, låt oss säga i hustruns namn. Det blir samma transaktion, han köper ett lager på kredit, betalar inte och blir försatt i konkurs. Så går det en tid och därefter öppnar han ett nytt företag, låt oss säga i en sons eller dotters namn. Samma procedur går om igen. Enligt svensk lag — det gäller alltså konkursoch näringsrätt — finns så vitt jag vet inga hinder för att man gör på detta sätt. Det går heller inte att ställa sådana människor under straffsanktioner. Det är endast om man kan bevisa att det ligger ett avsiktligt bedrägeri bakom som man kan anställa åtal, såvida jag är riktigt underrättad. Polisen känner väl till många sådana här fall men säger att det är få man kan komma åt genom att åberopa bedrägligt förfarande. Att det kan förekomma sådana här affärsmetoder i vårt land beror väl på att vi har mycket liberala etableringsbestämmelser — de är nog liberalare än i många andra länder. Detta innebär att det alldeles särskilt är utländska leverantörer som kommer att bli lidande, och man har på det hållet många gånger ställt sig ganska oförstående till denna fria etableringsrätt. Det är inte länge sedan det i en tidning stod att läsa om en sådan skojeriaffär här i Stockholm som gällde bostadsuthyrning och där man hade hunnit med tre konkurser och tre nyetableringar. Man hade lurat en hel del människor på deras sparbelopp, och det gick tre omgångar innan det kunde sättas stopp för det hela. Herr talman! Jag vill till sist ändå haka fast vid det lilla löfte som ges i svaret, att statsrådet skall följa vad som sker i fråga om dessa osunda tendenser. Det finns all anledning att göra det.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har ju själv angivit vad som är dilemmat här, nämligen att vi på detta område önskar ha möjligheter för var och en att starta verksamhet. Och herr Hansson har ju för sin del inte ens snuddat vid tanken att vi skulle söka införa något slags etableringskontroll för att granska personer och säga att den och den får inte lov att starta verksamhet. Att göra på det sättet skulle säkerligen uppfattas som ett alltför hårt in grepp, och det är väl inte någon väg som vi kan slå in på. Men då är vi alltså i den situationen att det finns möjligheter för mindre nogräknade personer att förfara på det sätt som här skildrats. Jag tycker emellertid att man i affärsvärlden — jag har ju sagt att vi vill »pinna för» när det gäller de anställda — får iaktta en viss försiktighet genom kreditupplysningsverksamhet innan man ger sig in i affärer. Det hjälper väl då inte om man startar ett företag i sin frus, sin sons eller sin dotters namn — kreditupplysningsanstalterna lär ändå kunna upplysa om vem som står bakom. Det är detta som gör att jag för närvarande inte kan se att vi konkret kan vidtaga några åtgärder i detta fall.

Herr talman! Herr Sjönell har frågat mig när förslag kan förväntas om en reformering av gällande lagstiftning i syfte att för mindre och medelstora företag skapa en mera ändamålsenlig företagsform än den nuvarande aktiebolagsformen. Aktiebolagsutredningen kommer att under sommaren i år avlämna betänkande med förslag till ny aktiebolagslag. Förslaget syftar bl a. till en förenkling av nuvarande aktiebolagslag. Enligt vad jag har inhämtat kommer utredningen att i sitt betänkande behandla frågan om särskilda bolagsrättsliga regler för mindre företag. Innan utredningsförslaget har avlämnats och re missbehandlats är jag inte beredd att göra något uttalande i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det var ju klart och rätt uttömmande och innehöll besked så långt justitieministern i nuvarande läge har möjlighet att lämna några uppgifter. Jag har med andra ord, herr talman, anledning att vara i varje fall relativt nöjd med svaret. Av svaret framgår det att aktiebolagsutredningen redan kommande sommar skall lämna ett betänkande med förslag till ny aktiebolagslagstiftning. Det blir då, kan man väl förutsätta, ett mycket noga penetrerat och väl genomtänkt förslag, eftersom utredningen vid det laget har arbetat under cirka tio år. Vad angår de ting som intresserar mig och som har föranlett min fråga framgår det av justitieministerns svar dels att förslaget syftar till en förenkling av nuvarande aktiebolagslag, dels att man även skall behandla frågan om särskilda bolagsrättsliga regler för mindre företag. En förenkling av nuvarande aktiebolagslag är givetvis helt i linje med de önskemål som ligger bakom den fråga jag framställt, nämligen att hanteringen av denna materia skall göras väsentligt mycket enklare för just mindre företag. Det hela är alldeles för komplicerat och tungrott för närvarande. Jag vill erinra om, herr talman, att den nuvarande aktiebolagslagen kom till då man fortfarande så att säga led av psykosen efter Kreugerkraschen och det gällde att i syfte att skydda aktieägarnas intressen till varje pris täppa till alla tänkbara smyghål. Det gjorde att det blev en ytterst komplicerad och tung lagstiftning med en mängd regler, som synes vara ganska onödiga. Det förfarande som föreskrivs för stiftande av aktiebolag är exempelvis det tyngsta åtminstone i Västeuropa. Det finns också regler om anmälningsregistrering som är synnerligen besvärande. Den särskilda utredningsman som en gång var tillsatt, professorn i obligationsrätt Håkan Nial, lade 1957 fram en utredning, som innehöll förslag till väsentliga förenklingar av aktiebolagslagen, bl.a. i syfte att underlätta för mindre företag att tillämpa aktiebolagsformen. Jag tar kanske inte alldeles miste, om jag tror att de särskilda bolagsrättsliga regler för mindre företag och de förenklingar som justitieministern talar om är inspirerade av Nials förslag. Vad beträffar de bolagsrättsliga reglerna för mindre företag finns det förebilder utomlands, t.ex. i Tyskland och Frankrike. Dessa lagar har kanske inte slagit alldeles väl ut, men de har dock varit lämpliga för de mindre företagen. Jag vill sluta, herr talman, med att än en gång tacka justitieministern för hans svar. Jag hoppas att det förslag som vi får se i sommar kommer att innehålla regler, som gör att de mindre företagen i mycket större utsträckning än nu kommer att kunna övergå till en för dem lämplig företagsform, regler som är rättvisa och inte diskriminerar dem på någon punkt. Det gör nämligen de nuvarande bestämmelserna, t.ex. när det gäller avsättning till investeringsfonder och en del andra ting. De mindre företagen måste ha möjlighet att tilllämpa en företagsform som är så enkel att den ger dem en rättvis möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Herr talman! Fröken Wetterström har frågat mig om jag anser nuvarande bestämmelser, vilka medger innehav av vapen och ammunition i hemmet för enskild till vissa försvarets frivilligorganisationer ansluten medlem, tillfredsställande. Herr Johansson i Växjö har frågat mig vilka villkor jag anser bör uppsättas för att enskild person skall få disponera automatvapen. Herr Wikner har frågat mig om jag är villig att lämna en redogörelse för rådande bestämmelser beträffande utlåning av automatvapen och ammunition till enskilda personer samt om jag överväger att medverka till att skärpa bestämmelserna på detta område. Då frågorna berör samma område har jag valt att besvara dem i ett sammanhang. För att en person skall få tillstånd att inneha skjutvapen ställs följande krav i vapenförordningen av 1949 samt av Kungl Maj:t fastställda tillämpningsföreskrifter från 1961: Vapen får endast innehas av person, som skäligen ej kan antas komma att missbruka vapnet. Den sökande skall ha ett styrkt behov av att inneha vapen. Vidare skall den sökande vara känd för pålitlighet och laglydnad samt vara omdömesgill och eljest lämplig att anförtros skjutvapen. Prövningen skall utföras av polismyndigheten i den ort, där den sökande har sin hemvist. För automatvapen och pistol gäller härutöver den skärpta bestämmelsen att tillstånd ej får ges såvida inte synnerliga skäl föreligger. Vidare krävs att den sökande skall ha fyllt 21 år. Prövningen sker också efter strängare principer än i fråga om mindre farliga vapen. Sålunda fordras att sökanden är aktiv medlem i skytteförening, förening för frivillig befälsutbildning eller annan motsvarande organisation samt att han uppfyllt fordringarna för erhållande av automatskyttemärke i guld. Dessa regler gäller vid licensgivning till enskild person men de ligger även till grund för den bedömning som görs vid utlåning av skjutvapen från vissa frivilliga försvarsorganisationer. Sådan frivillig försvarsorganisation får för övning eller tävling låna ut skjutvapen till medlem enligt vissa mycket restriktiva regler. Restriktiviteten måste noga vägas mot de berättigade krav, som frivilligorganisationerna måste ställa för att kunna bedriva sin utbildning. Vad hemvärnet beträffar är problemet något annorlunda. Hemvärnet utgör en del av armén och består av militärt organiserade och på frivillighetens väg rekryterade förband, vilka utgör en synnerligen värdefull omedelbar insatsberedskap. Att frångå den nu tillämpade principen att utlämna vapen är inte möjligt om hemvärnet skall kunna lösa sina beredskapsuppgifter. Antagningsbestämmelserna för hemvärnsmän är noggranna och syftar till att utvälja endast lämpliga personer. Över antagningen får bl.a. kommunen tillfälle att yttra sig. En översyn av vapenförordningen pågår för närvarande i justitiedepartementet men det är ännu för tidigt att uttala sig om resultatet av denna. I avvaktan på utredningens förslag har emellertid överbefälhavaren år 1968 utfärdat provisoriska bestämmelser, vilka innebär en skärpning av gällande tillämpningsföreskrifter.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det uttömmande svaret på min interpellation. vapen och ammunition till enskilda personer. Statsrådet meddelar i svaret att provisoriska bestämmelser har utfärdats vilka innebär en skärpning av tilllämpningsföreskrifterna och att prövning sker enligt mycket restriktiva regler. Det ställs vissa fordringar: sökanden måste vara aktiv medlem i skytteförening, i förening för frivillig befälsutbildning eller i motsvarande organisation. Enligt bestämmelserna måste den som har lånat vapen för träningsskjutning och vill förvara det i sitt hem tillhöra en skytteförening eller liknande organisation. Även om dessa fordringar uppfylls kan olyckliga omständigheter inträffa och vapen kan missbrukas av tillfälligt omtöcknade personer som inte har förmåga att styra sig själva. Det kan leda till oanade konsekvenser både för den som använder vapnet och för den eller dem som blir utsatta för beskjutning. Det är högst tragiskt för alla parter och bör förhindras. De medlemmar som lånar automatvapen för träningsskjutning borde återlämna vapnen efter övningens slut. Risken för missbruk blir mindre om en person får ta ansvaret för förvaring av vapnen än om dessa sprids ut på flera personer. I en rubrik på första sidan av dagens nummer av Aftonbladet står det följande: »Skjuten av k-pistman i sitt eget garage». Det är hög tid att något görs då det gäller automatvapnens förvaring. Enligt uppgift från upplysningstjänsten finns det en föreskrift om att kulsprutepistol alltid bör förvaras hos styrelseledamot eller funktionär. Det är en mycket löslig skrivning. Ordet >»bör» borde naturligtvis ändras till »skall>. Det heter vidare att pipa alltid skall förvaras på annan plats än vapnet i övrigt. Min fråga är om denna bestämmelse verkligen efterföljs. Jag hälsar med största tillfredsställelse den översyn som försvarsministern nämnde. Jag har även fått uppgifter om att en proposition om vapenlagstiftning beräknas bli avlämnad hos riksdagen den 4 maj i år. Kommer den att innehålla ändrade bestämmelser beträffande automatvapen i de avseenden som jag berört?

Herr talman! Även jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Statsrådet har i sitt svar gjort en resumé över de regler som tillämpas vid medgivande att inneha vapen. Jag hade dock önskat att statsrådet mera personligt hade givit uttryck för sin uppfattning i denna fråga och för de synpunkter han anlägger på detta problem. Min fråga avsåg nämligen vilka villkor statsrådet anser bör uppsättas för att enskild person skall få disponera automatvapen. Det har emellertid framställts tre frågor i detta spörsmål, och statsrådet har kanske i sitt svar försökt gå en medelväg. Det är både rationellt och riktigt, men det hade varit värdefullt att få del av några av statsrådets egna synpunkter! Innehav av alla slag av skjutvapen kan helt naturligt i vissa situationer innebära livshotande risk för människor 1 omgivningen. Det kan uppstå rena olyckshändelser, men när de verkliga tragedierna äger rum har vapen ofta kommit i händerna på labila människor, som i sinnesförvirrat tillstånd inte kan lägga band på sina känslor, varvid våldsbegäret tar överhand. Vi nås då och då av rapporter om sådana ohyggliga dåd. Vi reagerar givetvis kraftigt mot det som inträffar i sådana fall, och en naturlig reaktion är också hur vi skall kunna förhindra att sådant i fortsättningen inträffar. Innehav av automatvapen är i sådana sammanhang särskilt farliga. Under senare år har förmärkts en oroande tendens till ökad användning av Enligt statsrådets svar tycks det också tillämpas en tillfredsställande restriktivitet vid polismyndighets tillståndsgivning för innehav av dessa vapen. Det nämndes i svaret att man för sådant innehav skall ha fyllt 21 år, skall vara aktiv i en skytteförening och skall ha automatskyttemärke i guld. Allt detta är bra. Alla vapen inom försvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna ligger dock utanför polisens tillståndsgivning. Just härvidlag föreligger ett mera påtagligt riskmoment, innebärande att vapen kan komma i olämpliga händer. Visserligen uttalar statsrådet att de regler som tillämpas av polismyndighet vid licensgivning till enskild person även ligger till grund för den bedömning, som görs vid utlåning av skjutvapen från vissa frivilliga försvarsorganisationer. Jag skulle emellertid tro att det i det senare fallet är lättare att se mellan fingrarna. Med detta vill jag inte låta någon skugga falla över de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi vet vad de gjort och vad de betyder för vart lands försvar. En frivillig organisation är emellertid intresserad av att vidga sin medlemsbas, och ett vapeninnehav i hemmet för den enskilde medlemmen kan verka som en positiv faktor i denna strävan. Det innebär för en del personer en viss status att få äga ett vapen. Såvitt vad jag förstår finns det inga särbestämmelser om den licensfria utlåningen. Sedan säger statsrådet i sitt svar något som är mycket intressant: »Restriktiviteten måste noga vägas mot de berättigade krav som frivilligorganisationerna måste ställa för att kunna bedriva sin utbildning.> Detta är alldeles riktigt. Utan vapen går det självfallet inte att driva en frivillig försvarsorganisation. Avvägningen därvidlag är en svår fråga. Det framstår emellertid som ytterst angeläget att man tillvaratar alla möjligheter som finns för att förhindra eller åtminstone försvåra att dessa skjutvapen blir åtkomliga för opålitliga personer. Där har säkerligen försvarsministern och jag samma uppfattning. Jag hoppas att den översyn av vapenförordningen som enligt svaret för närvarande pågår i justitiedepartementet skall utmynna i förslag som tillfredsställer dessa krav.

Herr talman! Även jag ber att som sist i raden få tacka försvarsministern för svaret på min fråga.

För övning eller tävling får dessa organisationer låna ut skjutvapen till medlemmar enligt mycket restriktiva regler, sägs det i svaret. Enligt de uppgifter jag inhämtat avses väl därmed för det första att utlåning av automatvapen endast får ske för kortare tid och för det andra att sådan utlåning endast får förekomma till den som fyller särskilda kvalifikationskrav. Men något svar på min fråga huruvida statsrådet anser det tillfredsställande att enskild medlem tillåtes att i hemmet förvara såväl vapen som ammunition har jag tyvärr inte fått. Det är detta förvarande i hemmet av både vapen och ammunition som jag i så hög grad finner vara diskutabelt ur säkerhetssynpunkt. Det ligger här nära till hands att jämföra med inotsvarande bestämmelser för värnpliktiga som ligger inne för utbildning vid de militära förbanden. I deras personliga ut rustning ingår vapen, men ammunition delas ut först omedelbart före skjutövningen, och när övningen är slut företas en noggrann kontroll av att överbliven ammunition återlämnas. Varför kan inte samma, och som jag tycker högst befogade, <säkerhetsförskrifter gälla för de frivilliga försvarsorganisationerna, med undantag för hemvärnet? Statsrådet säger i svaret att i avvaktan på den översyn av vapenförordningen som för närvarande pågår i justitiedepartementet har överbefälhavaren år 1968 utfärdat provisoriska bestämmelser, som innebär en skärpning av gällande tillämpningsföreskrifter. Min fråga är då: Avser inte dessa provisoriska bestämmelser enbart befattningshavare i krigsmakten? Kanske är tillämpningsföreskrifterna för utlåning av vapen och ammunition från de frivilliga försvarsorganisationerna som berörs i stort sett tillfredsställande; kanske gäller det här snarare huruvida kontrollen och efterlevnaden av bestämmelserna fungerar på ett fullt tillfredsställande sätt. Det gäller innehav av vapen men främst gäller det ammunitionen. Om det finns brister därvidlag, så undrar jag om försvarsministern vill medverka till att förhållandena i det avseendet ändras. Jag skulle vara tacksam, om jag kunde få svar på dessa mina frågor, och då i synnerhet den fråga som jag tidigare framställt men inte fått besvarad i statsrådets skriftliga svar.
Herr talman! Fröken Wetterström och herr Johansson i Växjö vill veta vad jag personligen anser i stort om dessa bestämmelser. Jag anser att de i princip är bra. Några ändringar är inte på väg, inte heller i den kommande lagen. I fråga om tillämpningen av bestämmelserna vill jag i dag inte yttra mig, därför att JO har med anledning av vad som inträffat i Uppsala hämtat in uppgifter, och vi måste avvakta denna utredning. Då jag föreställer mig att det är denna händelse som har föranlett frågor och interpellation vill jag endast meddela att den person det gällde var biträdande idrottsoch skytteledare inom FBU. Han var en säker skytt och han hade deltagit i tävlingar. Den 12 april skulle han ha deltagit i en ny tävling, och fördenskull hade han enligt de bestämmelser som gäller rätt att inneha vapen. Herr Wikner var inne på frågan om förvaring av vapen över huvud taget. Vad som oroar mest — det skrivs om ett fall i en tidning i dag — är att det kan förekomma missbruk av vapen som t.ex. har stulits. Det har tyvärr också förekommit i några fall att värnpliktiga som inom kompaniet förvarar egna vapen har lyckats få med sig dessa på fritiden. Detta är en fråga som vi under de senaste åren har observerat och arbetat med. Det är en kostnadsfråga och en organisationsfråga. För att förhindra att någon värnpliktig på fritiden skall kunna föra ett komplett vapen med sig ut överväger man nu att efter tjänstens slut ha vapnen delade och att en vital del av vapnet skall förvaras på central plats vid förbandet. Denna del av vapnet skall man endast få ta fram när tjänsten återupptas. Det är ungefär detta sätt att klara problemet som man nu överväger. Beträffande vapenstölderna befinner vi oss för närvarande i en relativt gynnsam situation. Antalet sådana stölder har minskat mycket starkt beroende på den ombyggnad av våra vapenförråd som har pågått under de senaste tio åren och vilken nu börjar bli färdig och har lett till de önskvärda resultaten. Herr talman! Jag tror att detta är vad jag nu kan säga.

Herr talman! Jag tror att den vikti gaste frågan är förvaringen av skjutvapnen. Det kan inte vara riktigt att man får ta med sig både automatvapnet och ammunitionen, när det faktiskt finns föreskrifter om att de skall förvaras åtskilda. Förvaringen bör handhas av en person i ett större sammanhang och med säkerhetsåtgärder beträffande inlåsning m.m. Jag är glad över att nu ha fått svaret att man överväger en sådan förvaring som kan vara till fyllest. Vi vet ju att för förvaring av dynamit och andra sprängämnen gäller ytterst stränga föreskrifter — det krävs nära nog skottsäkra källare — och sådana bestämmelser borde väl tillämpas även då det gäller de farliga automatvapnen. Jag hoppas verkligen att det blir en ändring.

Herr talman! Försvarsministern har faktiskt ännu inte svarat på min fråga om han finner det tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt att både vapen och ammunition förvaras i hemmen. Är det över huvud taget tillåtet att ha ammunition hemma? Försvarsministern skildrade den speciella tragiska händelse som nyligen inträffat. Ja, visst kan det hända att en person som har alla kvalifikationer för att få inneha ett skjutvapen kommer ur psykisk balans och därigenom kan komma att missbruka vapnet. Men risk finns också att vapen som förvaras tillsammans med ammunition kommer i händer som det rakt inte är avsett för. Jag vore alltså tacksam för att få höra försvarsministerns uppfattning om detta. Sedan ytterligare en fråga: Innefattar verkligen de skärpta tillämpningsföreskrifter som ÖB utfärdat även personer som inte är befattningshavare vid krigsmakten?

Herr talman! Jag tackar för den ytterligare upplysning jag fick av försvars ministern. I stort sett tycks han vara belåten med de föreskrifter som finns. Vi får i alla fall hoppas att de som ser över föreskrifterna kommer med någonting som gör dessa bättre. Sedan vill jag helt hålla med försvarsministern om att det är glädjande — vi kan glädja oss allesammans — att stölderna från de militära förråden har minskat under de senaste åren, naturligtvis tack vare insatser av riksdagen och av försvarsministern. En bevekelsegrund för att lämna ut vapen till medlemmar i de frivilliga befälsförbunden anfördes av en militär chef efter vad som inträffat i Uppsala. Han sade att det förekommer att förbandschefen säger nej till utlämning av vapen, men i regel är man tacksam för att vederbörande vill vidmakthålla sin militära färdighet. Jag menar inte att vapen lämnas ut vind för våg, utan man kollar naturligtvis, men just det där att man vill försöka knyta så många som möjligt till de frivilliga försvarsförbunden gör att man kanske litet grand ser mellan fingrarna. Jag hoppas, som sagt, att den pågående utredningen skall föreslå förbättringar och att bl.a. de frivilliga befälsförbunden kan arbeta vidare för landets försvar.
Herr talman! Till herr Wikner vill jag säga att enligt bestämmelserna kan man tillfälligt låta automatvapen med ammunition förvaras i hemmen. När det gäller hemvärnet är det ju regel. På fröken Wetterströms fråga måste jag ge samma svar. Det finns i de svenska hemmen någon miljon vapen med ammunition. En mindre del av detta antal tillhör kronan och är utlånade av försvaret. Vår lagstiftning medger oss att hemma ha vapen, om vi kan få licens för dem, och ammunition.

Om man följer ÖB:s förslag blir alltså denna fråga löst och alla som ansöker om vapenlicens får precis samma behandling.

Riksdagen får om fjorton dagar tillfälle att ta ställning till dessa frågor när vi skall behandla anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna och i vissa fall principerna för utbildningsverksamheten. Hittills har riksdagen inte enligt vad jag vet någon gång avvisat de principer som nu tillämpas. Till sist vill jag säga till fröken Wetterström att de skärpta bestämmelserna, som ÖB utfärdade 1968 efter överläggningar med bl.a. polisledningen, avsåg alla kronan tillhöriga vapen.

Herr talman! Jag kände faktiskt till att man får förvara vapen och ammunition hemma under särskilda förhållanden. De skriftliga bestämmelserna lyder: »Vapen och ammunition bör om möjligt förvaras åtskilda,» — bör står det, vilket jag tycker är ganska vagt uttryckt — >»helst i olika lokaler men i allt fall under skilda lås. Slutstycken till gevär o. d. vapen bör förvaras på annan plats än vapnet i övrigt.» Det finns alltså föreskrifter. Om dessa följdes kunde det bli bättre förhållanden. Det är möjligt att dessa föreskrifter inte följs när vapen förvaras i hemmet.
Herr talman! Jag vill endast säga att jag beklagar att försvarsministern tror att det skulle visa sig omöjligt att följa de rekommendationer som ÖB ger, alltså att var och en — även medlem av frivillig försvarsorganisation — som skall få inneha automatvapen bör få sin ansökan prövad av polisen. Trots all respekt för den utomordentliga nyttan av rekryteringen till de frivilliga försvarsorganisationerna, vilka fyller ett stort behov när det gäller vår försvarsberedskap, tycker jag ändå inte att det finns större skäl för medlemmarna av dessa förbund och dess föreningar att få lättare tillgång till vapnen. Jag tycker vidare att det borde övervägas om inte motsvarande bestämmelser när det gäller kontroll av tilldelad och överbliven ammunition som tillämpas vid skjutövningar vid utbildning vid de militära förbanden kunde tillämpas också för frivilligorganisationerna. Det vore onekligen mera betryggande om så skedde.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har ställt vissa frågor till mig angående arbetet inom Europarådet på en konvention om brottmålsdomens internationella rättskraft. Ett konventionsförslag har utarbetats som innehåller bestämmelser om verkställighet av brottmålsdom i annan konventionsstat än domslandet. De brottspåföljder som konventionen avses omfatta är bl.a. sådana som innebär frihetsberövande och böter. En förutsättning för verkställighet i annan stat än domslandet är att den gärning som avses i domen är straffbar även enligt lagstiftningen i den stat där fråga om verkställigheten uppkommer. Konventionsförslaget har antagits av Europarådets ministerkommitté tidigare i år. Kommittén beslöt då att konventionen skulle öppnas för undertecknande vid det europeiska justitieministermötet i maj. Från svensk sida har vi enligt min mening ctt starkt intresse av att konventionen snabbt sätts i kraft. Jag tänker då särskilt på den möjlighet som konventionen öppnar att få hem svenska ungdomar, som har dömts till långvariga frihetsstraff utomlands, och låta domen verkställas här i landet. De nordiska justitieministrarna är inställda på att verka för ett snabbt ikraftträdande av konventionen. Bortsett härifrån är det svårt att för närvarande med bestämdhet uttala sig om intresset för konventionen i de europeiska länderna. Jag avser att på det kommande europeiska justitieministermötet ta upp frågan med mina kolleger. Konventionen träder i kraft tre månader efter deponerandet av det tredje ratifikationseller godkännandeinstrumentet. För införlivande av konventionen i svensk rätt krävs lagstiftning. Jag kan inte nu uttala mig närmare om formen för denna lagstiftning.
Herr talman! Jag ber att få uttrycka min stora tillfredsställelse över svaret på min interpellation. Den konvention med syfte att ge rättskraft i hemlandet åt sådan brottmålsdom som avkunnats av domstol i annat land än hemlandet är ett exempel på konsekvenserna av den hastiga internationalisering vår värld genomgår. Den blir ett värdefullt tillskott till den internationella rättsordning som vi alla hoppas skall kunna byggas upp och byggas ut och vinna åsyftad och effektiv tillämpning. Det är mycket glädjande att justitieministern intar en så positiv attityd till denna fråga. Något annat var väl inte heller att vänta med tanke på justitieministerns långa erfarenhet av arbetet som svensk delegat i Europarådet.

Brott mot låt oss säga internationella avtal eller mot de mänskliga rättigheterna är dock oftast långt allvarligare till sina följder än brott av enskild gentemot ett visst lands strafflagstiftning. Det är väl huvudsakligen fyra kategorier som genom den fortgående internationaliseringen aktualiserat det spörsmål vi nu behandlar. 1. En mer och mer internationellt aktiv grupp av yrkesförbrytare som trots allt dock kanske inte är så stor som man ibland föreställer sig. 2. En grupp personer, ofta i yngre år, med litet äventyrslysten läggning, vilka på grund av olika inte sällan heleller halvromantiska, ibland östasiatiskt färgade levnadsideal eller på grund av triviala familjekonflikter är på flykt från sin situation och då ibland hamnar i brott, särskilt genom befattning med narkotika. Man har ibland om de yngsta inom denna grupp använt uttrycket ungdomspilgrimer. 3. Turister som rent tillfälligtvis råkar begå brott utom hemlandet. 4. Slutligen vissa personer som genom arbetskraftens ökade rörlighet över landgränserna befinner sig utomlands som s.k. migrant workers, i en del fall såsom flyktingar, och där av tillfälligheternas spel och den främmande miljöns tryck kan råka illa ut genom att begå brott, kanske i vissa fall av ren okunnighet om lagarna i det land de gästar. Vi vet, herr talman, att svenska medborgare tillhörande någon av dessa grupper i en del fall hamnar i utländska kriminalvårdsanstalter och att å andra sidan vissa utländska medborgare av här angivna kategorier finns i svenska kriminalvårdsanstalter. Justitieministern pekar med allt fog på den möjlighet som den blivande konventionen öppnar att få hem svenska ungdomar som dömts till långvariga frihetssiraff utomlands. Men en annan väl så viktig sida av den problematik som konventionsförslaget sökt komma till rätta med är t.ex. de svårigheter vi här i Sverige ibland har då det gäller att verkställa påföljd avseende utländska medborgare, särskilt i sådana fall då vederbörande inte talar svenska och inte heller något av de större språken. Om anstaltsvistelsen i sig medför isolering från vanligt liv, blir denna kraftigt förstärkt för en utländsk icke svenskspråkig person i en svensk kriminalvårdsanstalt genom språkbarriären med ytterligare svåra kommuniceringsproblem på det vanliga rent medmänskliga planet såsom följd. Redan många finländska medborgare i svenska kriminalvårdsanstalter hamnar som intagna i denna fördubblade isolering från omvärlden därför att de ofta talar enbart finska. även skillnaden i seder och bruk, matvanor, religions utövning och sådant gör att extra påfrestande komplikationer genom ganska enkla missförstånd lätt kan uppstå beträffande både personal och intagna. Det enda som något kan medverka till att lindra isoleringskänslan med nu antydda orsaker är besök hos den intagne av företrädare för hemlandets ambassad i Sverige eller kanske någon präst, företrädande den trosbekännelse som den intagne tillhör. Men dessa är få och har särskilt vad angår diplomatisk personal många andra funktioner att svara för. Förra året intogs 14600 personer i svenska kriminalvårdsanstalter. Av dem var 1000 finska medborgare, ungefär 100 danska och lika många norska medborgare. Återstoden utgjordes av personer med mycket skiftande nationaliteter. En del av de intagna av nordisk nationalitet som ådömts längre påföljd överförs efter någon tid till någon anstalt i hemlandet med stöd av den s.k. nordiska verkställighetslagen, men det blir rätt många utländska medborgare kvar i de svenska anstalterna. Någon statistisk uppgift om antalet utländska medborgare i de svenska anstalterna just nu finns inte efter vad jag har kunnat konstatera vid kontakt med kriminalvårdsstyrelsen i dag, men det är klart att avgång sker genom att påföljderna även för dessa personer efter hand upphör. Om ingen avgång skulle äga rum, skulle en ganska betydande del ta upp utrymmet på anstalterna. De skulle tillsammans fylla en av våra största anstalter men, som sagt, här sker en genomströmning även av utländska intagna på anstalterna. Problemet är alltså relativt stort för den svenska kriminalvården och ökar antagligen efter hand som det internationella utbytet allmänt taget ökar mellan länderna. Det är detta problem liksom förekomsten av en del svenskar i utländska kriminalvårdsanstalter som vi hoppas skall minska i betydelse när konventionen träder i kraft. Vi hoppas att detta skall kunna ske något snabbare än som är vanligt i sådana här sammanhang därför att Europarådets rådgivande församling något vid sidan om den vanliga ordningen haft ärendet på remiss och tillstyrkt konventionstexten. Jag säger uttryckligen minska dessa problem därför att denna konvention såvitt jag kunnat inhämta är begränsad till europeiska konventionsstater eller rent av enbart Europarådsstater som ansluter sig till konventionen. Detta betyder att t.ex. en turkisk medborgare som begår brott i Sverige — vi har just nu ett uppmärksammat dråpeller mordfall i Stockholm, där en sådan är misstänkt som gärningsman — skulle kunna föras över till sitt hemland för påföljdens verkställande. Likaså skulle en svensk, dömd för t.ex. befattning med narkotika i Turkiet, kunna återföras till Sverige för domens verkställande, allt under förutsättning att de båda Europarådsstaterna Sverige och Turkiet ansluter sig till konventionen och denna är i kraft. Men något liknande skulle inte kunna ske — och jag tror att det är ett praktiskt fall — om motsvarande ömsesidiga problem berörde låt mig säga Sverige och Pakistan. Eller är konventionstexten avsedd att så småningom få inte bara en europeisk utan en fullt internationell räckvidd? I interpellationssvaret sägs att konventionsförslaget rörande bl.a. påföljder som innebär frihetsberövande och böter omfattas av detta förslag. Den sistnämnda arten av påföljd blir ju alit vanligare. Det beräknas att alla allvarligare brott inför europeiska domstolar gäller överträdelser av trafiklagstiftningen, där böter är den allmännast tilllämpade påföljden. Då vill jag för min del gärna erinra om att det finns en Europarådskonvention av 1964 angående straff för vägtrafikbrott eller vägtrafikförseelser.

Denna konvention, som alltså gäller trafikmål, är veterligen inte ännu i kraft, och Sverige har såvitt framgår av Europarådstryck för sin del inte signerat eller ratificerat denna konvention. Det gäller för Övrigt även en färdig Europarådskonvention av samma år — alltså 1964 — om övervakning av villkorligt dömda och villkorligt frigivna lagöverträdare. Det skulle vara värdefullt, herr talman, att veta hur snart man kan räkna med att Sverige möjligen går in under dessa båda konventioner, som väl på ett eller annat sätt måste samordnas med den konvention som min interpellation avser. Kan vi alltså räkna med att den sistnämnda konventionen får full internationell räckvidd? Många är säkerligen intresserade av denna fråga, exempelvis anhöriga till svenskar som råkat illa ut utomlands, kanske i något land borta i Östasien. Lagöverträdarna själva är givetvis också intresserade av frågan. Vidare vill jag fråga huruvida något kan meddelas om hur det blir med de båda redan befintliga Europarådskonventionerna avseende främst överföring av lagföringen och verkställigheten av påföljder i vissa fall till vederbörande myndighet i den dömdes hemland inom Europa.

Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga. Herr Wiklund i Stockholm har ju be rört många av de skäl som gör det önskvärt att den ifrågavarande konventionen kommer i tillämpning. Det var egentligen bara på en punkt som herr Wiklund ställde en fråga, och det gällde den situation som uppstår när vederbörande land inte hör till Europarådet. Jag kan inte ge herr Wiklund något annat svar än att det inte är ovanligt att Europarådet i ett sådant här sammanhang kan öppna vägen för andra stater att biträda konventionen. Jag föreställer mig alltså att det på det sättet kan finnas möjligheter till en viss utvidgning. Sedan berörde herr Wiklund ett annat konventionsförslag, som gällde trafikbrottslighet. Därvidlag ligger det till så, att det pågår en departementsutredning som så småningom skall remitteras. Jag kan inte nu säga hur remissbehandlingen utfaller och om vi kan få fram någon proposition redan under detta år, men frågan är alltså på gång i departementet.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningarna. Jag förförstår väl att det kan vara svårt för justitieministern att i så pass komplicerade sammanhang som dessa konventioner svara alldeles oförberett hur det ligger till. Jag är särskilt intresserad av huruvida det inte skulle vara det riktiga, och om det inte kommer att ske, att man söker åstadkomma en samordning mellan dessa konventioner, alltså 1964 års konvention om trafikmålen och den konvention som jag nu har ställt fråga om. Det rör sig nämligen om samma påföljdstyp; det är bötespåföljd det här gäller. Det vore i varje fall rationellt med en samordning. Jag vet dock att internationell lagstiftning inte alltid är fullt rationellt ordnad. Den kommer till på skilda vis under mycket olika påverkningar från skilda håll och kan därför inte alltid bli så rationell som man skulle önska.

Herr talman! Herr Elmstedt har frågat mig om jag är beredd att redovisa regeringens syn på frågan om underrätternas organisation i vad avser domsagokansliernas lokalisering. Riksdagen antog i maj 1969 riktlinjer för en översyn av den judiciella indelningen. Riksdagen godtog därvid principen, att en domkrets regelmässigt bör vara så stor att den bereder sysselsättning åt minst tre lagfarna domare, men uttalade att principen bör tillämpas med stor försiktighet. Enligt riksdagens mening bör en domstol med två domare behållas, om den är så belägen att en indragning av domstolen skulle påtagligt försämra den rättssökande allmänhetens krav på service eller eljest medföra väsentliga olägenheter för enskilda eller det allmänna. I detta sammanhang betonade riksdagen särskilt att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas. Riksdagen ansåg också att domstol med endast en domare övergångsvis kan komma i fråga. Efter tillkomsten av det nyssnämnda riksdagsbeslutet har Kungl. Maj:t i särskilda beslut förordnat om den judiciella indelningen i tre hela län och delar av fyra andra län. Besluten skall med ett undantag gälla fr.o.m. den 1 januari 1971. Genom dessa beslut minskas antalet underrätter — som den 1 januari 1970 var 135 — med 17. Av dessa är tolv s.k. enmansdomstolar. De återstående fem har i dag två domare men är alla belägna i orter där det finns ytterligare en domstol. Ingen centralort som i dag har kansli för domstol med minst två domare kommer alltså att sakna domstol till följd av dessa beslut. Bortsett från ett specialfall innebär de hittills fattade besluten att sju orter med enmansdomstolar mister sin domstol. I samtliga fall är det fråga om domstolar med så litet arbetsunderlag att de redan nu inte ger full sysselsättning för mer än en ordinarie domare. I flertalet av dessa fall kommer dessutom arbetsunderlaget att minska ytterligare som en följd av kommunindelningsändringar. Korta avstånd och goda kommunikationer bidrar i dessa fall också till att någon nämnvärd försämring av servicen ej uppstår för den rättssökande allmänheten genom nedläggningen av domstolskansliet på orten. De beslut för vilka jag nu har redogjort stämmer enligt min mening helt överens med riksdagens uttalanden, och dessa kommer givetvis att beaktas även i det fortsatta arbetet. Vad särskilt beträffar enmansdomstolarna är jag beredd att medverka till att sådan centralort, som är särskilt ogynnsamt belägen och har besvärliga kommunikationsförhållanden, kan på de villkor riksdagen angett få fortsätta att vara kansliort för domkrets, även om domstolens arbetsunderlag är otillräckligt för fler än en ordinarie domare. Slutligen vill jag framhålla att varje beslut har föregåtts av utredning om de lokala förhållandena och att kommuner och andra intressenter haft tillfälle att yttra sig över utredningen. Som ett led i beredningen av ärendena brukar dessutom tjänstemän i justitiedepartementet överlägga direkt med företrädare för berörda lokala intressen och berörd personal, vanligen i samband med besök på de orter som är i fråga. Detta förfarande kommer att tillämpas också i fortsättningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Som vi alla minns var riksdagsbeslutet i fjol en kompromiss. En rad motioner från olika håll, bl.a. en fyrpartimotion, slog vakt om domsagokanslierna — på goda grunder, som jag bedömer det, med hänsyn till den funktion som dessa fyller på de orter där de finns, och de är många. Av svaret framgår att efter riksdagsbeslutet vissa beslut har fattats angående den judiciella indelningen. Ingen centralort som har kansli för domstol med minst två domare blir till följd av dessa beslut utan domstol, och det är naturligtvis bra. Statsrådet säger vidare i svaret att de fattade besluten överensstämmer med riksdagens uttalanden och att dessa även i det fortsatta arbetet kommer att beaktas. Det förutsätter vi naturligtvis, eftersom det väl var riksdagens mening att dess uttalanden skulle beaktas. Riksdagsbeslutet ger dock utrymme för tolkningar av Kungl. Maj:t som har att besluta i de enskilda fallen. Med ledning av svaret noterar jag emellertid att regeringens handläggning av de fall i vilka beslut har fattats bådar gott i fortsättningen, åtminstone för tvådomarkretsarna. Justitieministerns besked bör kunna verka lugnande på många håll i landet. Jag drar denna slutsats av svaret och hoppas att statsrådet inte har något att erinra däremot. I mitt hemlän finns två tvådomarkretsar, och jag kan försäkra att man verkligen följer denna fråga med stor uppmärksamhet. Den aktionskommitte som bildades och verkade i förberedelsearbetet inför riksdagsbehandlingen av domkretsindelningen är fortfarande i verksamhet, vilket visar vilken vikt man fäster vid bevarandet av domsagokanslierna på de orter där sådana finns. Denna kommitté består av personer från olika partier och från skilda delar av landet. Det är alltså inte fråga om något lokalt utan om ett högst allmängiltigt intresse. Att tillhandahålla en så allsidig samhällsservice som möjligt ligger i varje aktiv kommuns intresse, och att mista en domsaga med kansli är en betydelsefull förlust; en sådan ort kan lätt stämplas som mindre expansiv. Detta gäller orter med såväl ensom tvådomarkretsar. Jag noterar också att justitieministern i svaret deklarerar att han är angelägen att medverka till att även endomarkretsar får bestå där så kan anses påkallat. Jag betecknar sålunda svaret på min interpellation som positivt från min utgångspunkt och hoppas att denna tolkning skall visa sig vara riktig. Jag är övertygad om att de kommunalmän som läser svaret— och de är många — kommer att tolka det på samma sätt. Frågan är, jag påpekar det än en gång, av mycket stort intresse.

Herr talman! Jag vill helt instämma i de synpunkter som herr Elmstedt fört fram. Man följer dessa frågor mycket intensivt ute i de berörda kommunerna. Riksdagens beslut beträffande domkretsindelningarna har utan tvivel skapat en betydligt ljusare situation för många domsagor än tidigare vilket framgick då man tog del av domstolsutredningens betänkande. Riksdagens beslut fattades på grundval av ett enhälligt utskottsutlåtande, vilket åstadkoms genom kompromiss. Jag finner justitieministerns svar positivt. Det bör kunna skapa en viss trygghet på många håll, inte minst inom några av kommunerna i mitt län, nämligen Bollnäs, Söderhamn och Ljusdal. Jag vill emellertid påpeka att justitieministern i sitt svar gjort sig skyl dig till en felaktighet, som jag hoppas är ett olycksfall i arbetet och inte en avsiktlig feltolkning av riksdagens beslut. Justitieministern säger nämligen att riksdagen ansåg att domstol med endast en domare »övergångsvis> kan komma i fråga. Så har riksdagen emellertid icke skrivit. I utskottsutlåtandet uttalas i stället att olika skäl kan befinnas vara så starka att de motiverar bibehållandet av en domkrets som ger arbete för endast en domare. Om man alltså i departementet ser endomardomsagorna som ett övergångsfenomen, står detta inte i överensstämmelse med riksdagens uttalande i denna fråga. Jag deltog i behandlingen av detta ärende inom första lagutskottet, och även om man där försöker se domkretsindelningen från hela landets synpunkt är man som enskild ledamot särskilt intresserad av förhållandena och svårigheterna i sitt eget län. Vi har i södra Hälsingland två domsagor, en i Bollnäs och en i Söderhamn, och vardera domsagan har och kommer att ha underlag för två domare. Såväl med hänsyn till fjolårets riksdagsbeslut som med hänsyn till justitieministerns svar i dag räknar jag med att vi kommer att få behålla dessa båda domkretsar. Det finns inget som helst motiv för att sammanslå dem. De är varken geografiskt eller näringsmässigt knutna till varandra och har var sitt särskilda uppland. De bildar också var för sig en A region. Jag skall inte nu räkna upp ytterligare skäl för ett bevarande av båda dessa domkretsar. Dessa skäl finns angivna i första lagutskottets utlåtande förra året i detta ärende. Där uttalas bl.a. också att domsagokansli i centralort så långt möjligt bör bibehållas. Jag noterar även särskilt justitieministerns uttalande beträffande endomardomsagorna. Jag uppfattar det som positivt bl.a. när det gäller bevarandet av domsagan i Ljusdal. Det är en endomardomsaga, men där föreligger en myc ket stor ärendebalans som kommer att kvarstå, eftersom Järvsö kommun har mycket besvärliga arronderingsförhållanden, vilket medverkar till en markant ökning av domstolsärendenas antal. En lokalisering av domstolskanslierna till kusten skulle innebära besvärliga kommunikationsproblem med resvägar på upp till 30 mil till domsagorna för människor från de inre delarna av landskapet. Det är ju angeläget att beakta de processekonomiska synpunkterna i detta sammanhang. Domstolskommittén har också framhållit att kommunikationer, bosättningsförhållanden och näringsliv måste uppmärksammas liksom vikten av att domstolens kansli blir relativt lättillgängligt från domkretsens olika delar. I Bollnäs ligger dessutom länets mentalsjukhus med närmare 700 patientplatser. För vissa av dess patienter prövas utskrivning och andra frågor av en utskrivningsnämnd, vilkens ordförande bör vara domare. Det är därför lämpligt att ha en nära geografisk anknytning mellan domsagokansliet och den psykiatriska kliniken. Jag har i tidningarna därhemma redogjort för riksdagens beslut i denna fråga och då framhållit de vidgade möjligheter som öppnats för ett bevarande av samtliga tre domsagor, och jag finner detta ytterligare styrkt av justitieministerns svar. Vi följer utvecklingen med stort intresse och har mycket stora förväntningar. Till sist en liten detalj. Jag hade för några veckor sedan en debatt med kommunikationsministern och uttalade därvid mitt missnöje med SJ:s kontakter med kommunerna i frågor som rör nedläggning av järnvägar. Jag skulle till justitieministern nu vilja uttala min tillfredsställelse över de överläggningar som justitiedepartementets tjänstemän haft och har med kommunernas företrädare när det gäller domkretsindelningen. Dessa överläggningar har be dömts mycket positivt i varje fall av kommunerna i mitt hemlän. Om man en gång uttalar sitt missnöje, kan det finnas anledning att en annan gång uttala den tillfredsställelse man känner med en sak.
Herr talman! Det är riktigt som fru Jonäng påpekade, att mitt uttalande i svaret möjligen kan misstolkas, när jag har sagt att domstol med endast en domare »övergångsvis> kan komma i fråga. Detta gäller övergångsbestämmelserna, och riksdagen har inte i de definitiva bestämmelserna talat om att det skulle kunna ske endast »övergångsvis». De frågor vi här rör oss med är mycket besvärliga, det kan jag försäkra. Vi arbetar oss fram successivt från län till län och försöker att med stöd av våra utredningar samt de besök som departementstjänstemännen gör och de uppvaktningar vi får i departementet från nästan varje domkrets att uppnå ett så tillfredsställande resultat som möjligt. Som frågeställarna säkert förstår kan jag inte nu säga någonting om de områden som ligger dem särskilt varmt om hjärtat. Jag har ännu inte haft någon föredragning från beredningen i departementet och är därför ganska okunnig om den situation som föreligger. Det är först när utredningarna är klara som vi kan göra en avvägning och lägga fram förslag. Men jag hoppas det skall lyckas för oss att utforma förslag som i så liten grad som möjligt medför besvikelser.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder i syfte att nedbringa kostnaderna för anlitande av rättshjälp. I statsverkspropositionen har riktlinjerna för en reform av rättshjälpen angetts. I reformen ingår bl.a. att åstadkomma en effektiv kontroll över det allmännas kostnader för juridiskt biträde. Jag har i detta sammanhang även anfört att taxor och normalarvoden för olika typer av mål och ärenden bör kunna tillämpas i betydande utsträckning när privatpraktiserande jurister anlitas mot ersättning av allmänna medel.
Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Då jag anser att den fråga jag aktualiserat är av största betydelse från rättssäkerhetssynpunkt beklagar jag att svaret är så knapphändigt att man därur inte kan utläsa statsrådets syn på problemet. Min interpellation tillkom på begäran av personer med egna erfarenheter av de svårigheter som möter då behov av juridiskt biträde uppkommer. De kostnader detta betingar kan bli betydande för vederbörande och står kanske inte i rimlig proportion till vad man eventuellt kan vinna genom en rättegång. Fri rättshjälp kan som bekant endast erhållas i fall då klienten i fråga anses sakna alla möjligheter att själv ersätta sin juridiska hjälp. Detta innebär att endast personer med mycket låga inkomster eller inga alls samt andra, som på grund av mycket höga inkomster har råd att anlita dyrbart juridiskt biträde, kan tillgodoräkna sig det stöd en sådan hjälp betyder. Från rättssäkerhetssynpunkt anser jag detta inte vara tillfredsställande. Principen om allas lika rätt inför lagen måste enligt min mening förutsätta att alla också ges samma reella chans att hävda sig och sina intressen vid rättegångar. Våra lagar och förordningar är som bekant i långa stycken svåra att tolka för vanliga medborgare, och än svårare kan detta bli när konflikter och tvister uppstår. Tillgång till juridisk hjälp måste därför anses vara en rätt som bör tillkomma alla i sådana situationer. Det är från den synpunkten stötande att kostnaderna kan lägga hinder i vägen för att en människa skall få sin sak allsidigt prövad. Statsrådet anför att taxor och normalarvoden för olika typer av mål och ärenden bör kunna tillämpas i betydande utsträckning när privatpraktiserande jurister anlitas mot ersättning av allmänna medel. Enligt nu gällande bestämmelser är det endast en del av arvodena som ersätts av det allmänna — resten får klienten stå för. Som jag i interpellationen framhållit anser jag att det på sikt bör vara samhällets angelägenhet att se till att varje medborgare kan erhålla fri tillgång till den information som erfordras för tolkande av de lagar och förordningar vilka samhället självt utfärdar. Allmänheten bör ha rätt att kräva en sådan service på detta utomordentligt viktiga område. Så länge kostnadsfrågan omöjliggör för många människor att anlita juridisk hjälp vid behov, blir också den värdefulla principen om allas lika rätt inför lagen svår att till fullo tillämpa i praktiken. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag skall tillåta mig att ur en särskild aspekt säga några ord i detta ärende — det skall inte bli många. är viktiga frågor. Alldeles särskilt viktigt är det kanske i ett akut skede, nämligen när det gäller rättegång i brottmål. Där har vi ett mycket tillfredsställande förfarande genom att den åtalade alltid förfogar över ett rättegångsbiträde. Kostnaderna tar man sedan ut av den enskilde. Det förordnas en offentlig försvarare, och kostnaderna kan uppgå till mycket stora belopp som man sedan avkräver vederbörande. Det värsta är att man också avkräver den som blivit frikänd vissa rättegångskostnader, vilket är helt felaktigt. Folkpartiet har i år framlagt en motion som vill rätta till detta förhållande. Det är från kriminalpolitisk synpunkt mycket olyckligt att samhället utkräver dessa pengar, eftersom det förhindrar den rehabilitering av den skyldige som vi alla eftersträvar. En person som har avtjänat ett fängelsestraff av längre eller kortare art avkrävs dessa rättegångskostnader när han skall återanpassas i samhället. Jag framförde vid förra årets riksdag motionsvägen en idé om att man skulle införa ett system med statsanställda offentliga försvarare. På samma sätt som vi har vissa åklagardistrikt skulle vi ha distrikt för offentliga försvarare, och samhället skulle aldrig återkräva kostnaderna härför. Jag tror att det skulle vara ett system med mycket stora fördelar. Man skulle då alltid ha tillgång till väl kvalificerade försvarare. Så är inte alltid fallet för närvarande i vissa bygder i vårt land. I Stockholm har det hävdats från advokathåll att det är vissa advokater som alltid får dessa uppdrag, vilket vållat en viss irritation. Men förslaget skulle framför allt innebära att samhället icke skulle återkräva kostnaderna, vilket skulle vara kriminalpolitiskt mycket värdefullt. Jag har velat ta tillfället i akt att framföra dessa synpunkter till justitieministern inför en framtida ytterligare reformering på detta område.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping fann mitt svar kortfattat. Men, herr Börjesson, i statsverkspropositionen lämnas det en mycket utförlig redogörelse för vad den allmänna rättshjälpen skall innebära, en redogörelse som samtidigt är att betrakta som direktiv för den stora arbetsgrupp inom justitiedepartementet som håller på med detta. Där kan herr Börjesson få detaljerade upplysningar, och jag tycker inte att man skall behöva belasta kammaren med att läsa upp flera sidor ur statsverkspropositionen. Till herr Sjöholm vill jag säga att arbetsgruppen i justitiedepartementet även har på sitt program att granska just frågan om de offentliga försvararna och problematiken med kostnaderna och återbetalningen, som vi väl känner till. Arbetsgruppen skall på den punkten komma med ett förslag. Jag kan inte här gå in på detta, då arbetsgruppen ännu inte är klar med sitt arbete; jag hoppas emellertid att det skall föreligga en promemoria till sommaren.